Fru talman! Yvonne Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra tillgången på framtida IT-kompetens i Sverige. Universiteten och högskolorna har en viktig uppgift att utbilda studenter för en framtida arbetsmarknad. För IT-området gäller att dimensioneringen av platser bör fortsätta att öka, vilket också sker. En god tillgång på IT-kompetens är av stor betydelse för Sveriges konkurrenskraft. Yvonne Andersson hänvisar till statistik som gäller söktrycket för olika utbildningar. Men viktigare är att studera antalet antagna till utbildningarna, eftersom det ju trots allt är dessa siffror som avgör hur vi klarar av att möta arbetsmarknadens efterfrågan. Uppgifter från Verket för högskoleservice avseende vårterminen 2002 visar att antalet antagna till datautbildningarna har ökat med Under senare år har regeringen successivt byggt ut och förstärkt den högre utbildningen. Under perioden 100 000 nya högskoleplatser. Trots att rekryteringsunderlaget till följd av demografiska förändringar har minskat under några år har utbyggnaden av universitets och högskoleutbildningarna kunnat fortsätta. Ett resultat av regeringens expansiva utbildningspolitik är att antalet utexaminerade civilingenjörer och högskoleingenjörer ökat med mer än 50 % sedan början av 90-talet. Framväxten av kraftfulla utbildnings och forskningscentrum som KTH:s IT universitet i Kista och dess motsvarighet i Göteborg förstärker Sveriges ledande ställning inom IT området och lägger grunden för en hög kvalitet på datautbildningarna. Regeringen har ett stort engagemang för frågor som rör IT inom hela utbildningsväsendet, från förskolan upp till högre utbildning, och stora insatser görs på detta område. Regeringen satsar under perioden 1999-2002 ca 1,7 miljarder kronor i en kompetensutvecklingsinsats för lärare inom ungdomsskolan. Satsningen syftar till utveckla lärarnas kompetens i att använda IT som ett pedagogiskt hjälpmedel i skolan. Detta är en av de största enskilda kompetensutvecklingsinsatserna som någonsin gjorts inom svensk skola. Framtidens arbetsmarknad kommer sannolikt att i allt högre grad efterfråga personer med högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning. Särskilt gäller detta för olika tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Att dagens ungdomar finner dessa utbildningar attraktiva är en förutsättning för att Sverige även i framtiden ska attrahera företagsetableringar och ha en hög ekonomisk tillväxt. Det innebär att vi redan på ett tidigt stadium måste öka barns och ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap och utveckla utbildningen i grundskolan och på gymnasiet. För att uppnå detta har regeringen redan vidtagit ett flertal åtgärder. Sedan i höstas arbetar lärarhögskolorna med en ny lärarutbildning som vi tror ska generera fler NT-lärare med ett större pedagogiskt kunnande. Regeringen har också inrättat resurscentrum för kompetensutveckling av lärare inom de tekniska, matematiska och naturvetenskapliga utbildningsområdena. Teknik och naturvetenskapscentrum i Sverige får ett årligt statligt stöd från regeringen. En annan viktig faktor såväl för svensk företagsamhet som för enskilda medborgarna är förekomsten av fortbildning och vidareutbildning. Regeringen arbetar mycket aktivt med att förbättra möjligheterna i detta avseende. Här kan bl.a. nämnas det nyinrättade nätuniversitetet, magisterexamen med ämnesbredd och validering av reell kompetens. års ålder. I kombination med intresseskapande åtgärder bör en sådan omfattning av den högre utbildningen kunna bidra till att säkra den framtida tillgången på IT-kompetens i Sverige.
Fru talman! Tack för svaret. Trots alla diskussioner om spruckna IT-bubblor finns det i Sverige en expanderande IT-verksamhet och IT-infrastruktur. Den långsiktiga tillgången på IT-kompetens är en nyckelfråga för hela näringslivet för att stärka konkurrenskraften och minska sårbarheten i vårt land. Enligt SCB sänktes sökandetrycket när det gäller civilingenjörsprogrammet och högskoleingenjörsprogrammet med 7-8 % mellan 1999 och 2000. Antalet sökande till datautbildningar har också sjunkit dramatiskt. De förstahandssökande till data och systemvetenskapliga utbildningar sjönk enligt VHS med 28 % mellan 2000 och 2001. Inför antagningarna våren 2002 har söktrycket halverats jämfört med våren 2001. Mer än fyra av tio studenter inom tekniska IT-utbildningar påbörjade 1991-1992 har inte tagit ut någon examen efter sju år. En studie från EICTA visar att efterfrågan på IT specialister kommer att öka ytterligare under de närmaste åren. I dag finns det arbetstillfällen för ca 10 miljoner IT-specialister inom EU, vilket förväntas öka till 13 miljoner 2003. I kontrast till detta står SCB:s trendprognos som pekar på att Sverige från 2000 står inför en successivt ökande brist på IT specialister som troligen inte kan kompenseras fullt ut av personer med examen från andra områden. Detta är en omvärldsbild av hur det ser ut. Jag tycker kanske att ministern i sitt svar verkar alltför nöjd med de åtgärder som har vidtagits. När jag använder begreppet söktrycket i stället för begreppet antagna är det just därför att det är söktrycket som trots allt bestämmer hur många som vill genomgå en utbildning. Det är ingen som antas utan att det har funnits ett söktryck. Det är alltså ungdomarnas intresse för dessa utbildningar som måste stå i fokus. Hur kommer det sig att unga människor i den generation som är mest intresserad av IT inte väljer denna utbildning? Kan det finnas förhållanden i vår barn och ungdomsskola som gör att det inte läggs någon grund för det som gör att man blir intresserad av denna kompetens och detta kunskapsområde? Går vi tillbaka och ser allmänt på lärarfortbildningar och kompetensutveckling blir det tyvärr ofta mycket reproduktionsartad kunskap. En fortbildare lär lärarna hur de ska göra, och lärarna gör likadant som fortbildaren. Men de har kanske aldrig själva varit engagerade i eller intresserade av detta. Jag tror att vi måste hitta nya vägar för grundskolan för att man ska nå ut och fånga intresset. Det är lite grann av det som jag skulle vilja uppmärksamma ministern på. Är det rimligt att ta in folk till skolan från näringslivet som är vana vid att arbeta med det här och som kan visa hur intressant och spännande det är? Är det rimligt att hitta nya vägar för dem som ska anställas i grundskolan inom informationsteknik? Kan man hitta ett IT-projekt som bygger på andra utgångspunkter?
Fru talman! Jag tror att Yvonne Andersson har alldeles rätt i att det går att göra mycket mer på grundskolan och gymnasieskolan, t.o.m. också på förskolan, för att stimulera barnens intresse för naturvetenskap och teknik i allmänhet men informationsteknik i synnerhet. Jag tror att det är mycket bra att vi får en ökad samverkan mellan skola och näringsliv. Det tycker jag är väldigt positivt. Skolan har ett klart och tydligt uppdrag från oss att se till att barnen får möjlighet till kunskaper som är av långsiktig karaktär och som hjälper dem att bli starka och kritiskt granskande medborgare. Det behöver skolorna ha hjälp med. Då behöver de ha goda kontakter med omvärlden, och näringslivet är alldeles utmärkt att samarbeta med också i skolan. Det ungefär som vi har arbetat inom högskolevärlden, där vi har öppnat upp högskolan för det omgivande samhället. Jag skulle vilja se något motsvarande inom grundskolan och gymnasieskolan. Det är viktigt också att känna en viss stolthet över att vi gör så mycket inom utbildningarna på IT området. Risken är annars, precis som Yvonne Andersson påpekar, att det blir en alldeles för dyster bild. Vi har sett en bubbla spricka. Det är naturligtvis på lång sikt bra att sådana bubblor spricker. Men det är klart att Sveriges framtid på många sätt är avhängigt just vår kompetens inom informationsteknologin. Vi har en infrastruktur i landet som gör att våra medborgare är vana vid att använda ny teknik. Vi har också specialister på området som verkligen kan driva teknikutvecklingen. Det är vi mycket beroende av, och vår ekonomi och vår samhällsutveckling är beroende av detta. Därför har flera av de riktigt långsiktiga projekten just nu kommit i gång på riktigt allvar. Kista är ett sådant som mer formellt invigs under våren. Göteborg och de satsningar som görs på IT-universitetet där är också ett sådant exempel. Man gör det på ett mycket intressant sätt, för man försöker att bredda i nya möten mellan ämnesområden. Man försöker också att få en samverkan mellan högskola och gymnasieskola. Det är ett väldigt bra arbetssätt, tror jag, för att också locka framtidens studenter. Ute i Kista i norra Stockholm har man en strävan efter både akademisk excellens och ett socialt engagemang för att locka unga människor till KTH i Kista. I Göteborg kan man ibland arbeta direkt med ett tekniskt basår ute på gymnasieskolorna, så att man får en kontakt och en rörelse mellan gymnasiestudenterna och högskolan. Detta är mycket spännande och intressant. I detta läge med en sprucken bubbla ökar vi antagningen till de så viktiga datautbildningarna med 8 %. Det är viktigt att säga det. Jag tror nämligen att de allra flesta tror att det sker en minskning, för det har blivit bilden. De allra flesta tror att alla flyr området, men så är det ju inte. Det sker en omstrukturering, men vi kommer att behöva väldigt mycket kompetens på det här området också i framtiden. Sedan är det inte konstigt om unga människor blir lite skrämda när de ser vad som sker efter en sådan här bubbla. Det var väl kanske inte alltid så att arbetsgivarna inom detta område, som tidigare talade om att de stod för framtiden, plötsligt lämnade många i sticket som arbetslösa. När vi ser den nya mer långsiktigt inriktade industrin växa fram, kommer vi också att se en mycket attraktiv arbetsmarknad växa fram. Då behövs all IT-kompetens som vi kan få tag på. Jag menar att vi gör stora insatser. Vi får både ökade antagningar och ökade examinationer. Vi lägger grunden för en fortsatt framgång på det här området. Men det är klart att det går att göra ännu mycket mer.

Fru talman! Yvonne Andersson har frågat mig vad jag avser att göra för att en omprövning av Naprapathögskolans möjlighet att utfärda examen kommer till stånd. Naprapathögskolans situation har diskuterats flera gånger här i kammaren. För drygt ett och ett halvt år sedan ställde Yvonne Andersson en fråga till mig om Låt mig först göra en kort sammanfattning av utvecklingen de senaste åren för denna skola. 1993 om att få tillstånd att utfärda naprapatexamen som regeringen med stöd av högskolelagen, Kanslersämbetet, som anmodades av regeringen att yttra sig över ansökan, bedömde att utbildningen i huvudämnet inte vilade på vetenskaplig grund och att undervisningen därmed saknade nära samband med forskning. Kanslersämbetet ansåg också att det fanns vissa andra brister som innebar att den inte kunde anses vara likvärdig med närmast jämförbara utbildningar i den statliga högskolan och att den därmed inte kunde betecknas som högskoleutbildning. Naprapathögskolans utbildning har prövats ytterligare en gång, nämligen i samband med att regeringen gav Högskoleverket i uppdrag att undersöka om utbildningarna till kiropraktor och naprapat kunde inordnas i den statliga högskolan. Anledningen till att regeringen då gav Högskoleverket detta uppdrag var att det bedömdes angeläget att finna former för statlig kontroll över en utbildning som leder till legitimation. I likhet med Kanslersämbetets yttrande tre år tidigare ansåg Högskoleverket att utbildningen inte vilade på vetenskaplig grund och bedömde att utbildningen därför inte kunde bedrivas inom den statliga högskolan. Naprapathögskolan ställdes emellertid under Högskoleverkets tillsyn till utgången av december 2001, men något examenstillstånd gavs inte. Högskoleverket menade att utbildningen skulle kunna inordnas i den statliga högskolan om man på ett vetenskapligt betryggande sätt kan bekräfta den manuella medicinens och manipulationsbehandlingens medicinska allmännytta och användbarhet inom hälso och sjukvården. Efter en sådan utvärdering kan enligt verket en ny bedömning göras. Skandinaviska Naprapathögskolan ska ges rätt till studiemedel. Samtidigt fick Högskoleverket i uppdrag att tillsammans med Socialstyrelsen följa upp utbildningen och dess förhållande till utbildningsväsendet i övrigt och till yrkesverksamhet på hälso och sjukvårdens område. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 december 2004. Yvonne Andersson anför i sin interpellation att det är rimligt att en högskoleutbildning som behövs för ett av Socialstyrelsen legitimerat yrke också ska kunna ge en examen och anser att Högskoleverket snarast bör ompröva möjligheten till examensrätt. Jag skulle vilja göra några kommentarer till detta. Naprapathögskolan kallar sig själva för högskola men är inte en högskoleutbildning i den meningen att den är jämställd med högskoleutbildning enligt högskolelagen. Det ska här påpekas att beteckningen högskola inte är skyddad i lag. Skälet till att utbildningen vid Naprapathögskolan inte kan jämställas med en högskoleutbildning enligt högskolelagen är, som framgår av det ovan refererade yttrandet från Högskoleverket, att skolan inte har kunnat visa den manuella medicinens och manipulationsbehandlingens medicinska allmännytta och användbarhet inom hälso och sjukvården. Även om en stor del av utbildningen omfattar kurser i olika s.k. skolmedicinska ämnen, utgör manipulationsbehandling utbildningens huvudämne, och detta ämne anses inte bygga på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet. Jag vill också tillägga att redan 1994 års behörighetskommitté angav detta i sitt betänkande, SOU Jag vill dock samtidigt betona att jag anser att naprapaterna fyller en viktig funktion i dagens hälsooch sjukvård. Detta var skälet till att regeringen 1994 föreslog riksdagen att naparapaterna skulle omfattas av legitimationsbestämmelser och att regeringen beslutat att utbildningen ska ge rätt till studiestöd.
Fru talman! Det blir mycket diskussioner med vår utbildningsminister i dag, tror jag. Tack för svaret. Jag är ju envis när det gäller naprapatutbildningarna. Jag skulle gärna, fru talman, vilja ge min lilla historiebeskrivning såsom jag har formulerat den. År 1994 blev naprapat ett legitimerat yrke. Det finns ungefär 700 naprapater i landet, och varje år söker omkring 200 000 nya patienter naprapatvård. Till detta kommer det antal patienter som redan har fått, och har, behandling. Det är ingen tvekan om att det i vårt samhälle föreligger ett stort behov av naprapater. Naprapaternas verksamhet är omfattande. Naprapathögskolan startade 1970. Den är en förutsättning för att man ska kunna utbilda nya naprapater och för att upprätthålla och vidareutveckla kunskap och kvalitet. Det är en fråga som har att göra med rekrytering på olika sätt. Naprapathögskolans ansökan 1993 om att få rätt att utfärda naprapatexamen som en högskola i enlighet med lagen om tillstånd att utfärda vissa examina avslogs, som ministern nämnde. Jag tycker att det är rimligt att en högskoleutbildning som behövs i samhället för att upprätthålla ett legitimerat yrke också ska kunna ge en examen. Om de vetenskapliga kraven uppfylls bör examensrätten ges snarast. Min önskan är att ministern ska ompröva sitt ställningstagande när det gäller att Högskoleverket ska pröva examensrätten. Nu säger ministern att "högskola" egentligen inte är ett väl definierat begrepp. Vi har inte det. Då blir det väldigt knepigt. Om inte själva begreppen "högskola" eller "högskolemässighet" står för en tydlig definition, hur kan vi då säga att Naprapathögskolan ingen högskola är? Det är min fråga. Nästa fråga handlar om att vi vet att detta med högskola bygger på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Men beprövad erfarenhet sätts ofta i skymundan till förmån för vetenskaplig grund. Jag menar att det skulle kunna finnas högskolor, det ska kunna finnas högskolor, som kanske domineras av beprövad erfarenhet och där den vetenskapliga grunden är en del av detta. Där finns det väl egentligen två uppenbara frågor när det gäller Naprapathögskolan som högskola. Ministern nämner rapporten omkring hur kiropraktiker och naprapatutbildningarna ska kunna ingå bland de statliga högskolorna. Med all rätt nämner ministern att det fanns skäl till att man funderade på detta. Ministern nämner dock inte att rapporten är positiv till att man i den statliga högskolan inordnar de teoretiska momenten i utbildningen; humanbiologi och medicin och sjukdomslära. Rapporten förslår dessutom att dessa utbildningsmoment överförs till Karolinska Institutet och läggs till grund för en högskoleexamen om 80-100 högskolepoäng som ska förbereda studenterna för fortsatt utbildning till kiropraktor eller naprapat. I rapporten sägs också att Karolinska Institutet ställer sig positivt till att ytterligare utvärdera de manuella behandlingsmetoderna. Men Utbildningsdepartementet har inte tagit notis om detta - eller?

Herr talman! I detta betänkande om hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor behandlas regeringens proposition och ett antal motioner. Jag vill börja med våra synpunkter på regeringens förslag vad gäller hyresgästernas inflytande. Det är viktigt att hyresgästerna ges möjlighet att påverka förbättrings och ändringsåtgärder som ska vidtas i den fastighet där de bor. Dock måste inflytandet alltid vägas mot äganderättens principer. Det måste finnas goda förutsättningar för att äga och förvalta hyresbostäder, för annars urholkas ytterligare incitamenten för att äga hyresbostäder och upplåtelseformen blir än mer hotad. Därför är det viktigt att de förändringar som görs är väl avvägda och att ett starkt behov föreligger. Av regeringens proposition framgår inte att någon ordentlig behovsoch konsekvensanalys av förslagen har gjorts. Jag vill här peka på några av de punkter där vi moderater anser att förslagen skulle ha sett annorlunda ut. I dag måste hyresvärden skriftligen informera sina hyresgäster om förbättrings och ändringsåtgärder som ska utföras. Det tycker vi är bra. Därefter har hyresgästerna enligt det nya förslaget från regeringen två månader på sig för att godkänna åtgärden. Om hyresgäst inte har hört av sig inom angiven tid måste hyresvärden vända sig till hyresnämnden för att få tillstånd för ombyggnaden. När det gäller denna fråga skulle vi vilja att man vände på resonemanget. Vi anser att ett bättre alternativ hade varit att införa presumtion vid passivitet, dvs. att om hyresgäst aktivt motsätter sig en förändring eller förbättring och protesterar hos hyresnämnden ska förslaget anses godkänt. Vi tror att det i dag händer att hyresgäster inte svarar på en förfrågan från hyresvärden därför att de finner förslagen väl avvägda och inte har något att anmärka på åtgärden. Konsekvensen av nuvarande lagstiftning har därför blivit att hyresnämnden måste pröva ärenden som egentligen ingen motsätter sig. Detta medför naturligtvis förseningar och fördyringar för hyresvärden men också en belastning för hyresnämnden som det kanske inte hade funnits behov av. För att ge hyresgästerna verkliga möjligheter att fundera över förslaget vill vi också att svarstiden ska vara tre månader i stället för två. Den förlängda svarstiden anser vi dock bara kan godkännas om hela vårt förslag med presumtion genomförs. Dessutom finns det en rad oklarheter i regeringens förslag, bl.a. vad gäller hyresnämndens prövning. I regeringens förslag till 18 f § hyreslagen ges riktlinjer för prövningen av om det i särskilda fall ska anses oskäligt mot en hyresgäst att hyresvärden vidtar standardhöjande åtgärder eller andra förändringar på fastigheten. Det anges enligt nuvarande lydelse att hyresvärdens intresse av att åtgärden genomförs därvid ska vägas mot det intresse som hyresgäster i allmänhet kan antas ha av att åtgärden inte vidtas. I regeringens nya förslag är lydelsen: ska hyresvärdens intresse av att åtgärden genomförs vägas mot de skilda intressen som hyresgäster i allmänhet kan antas ha av att åtgärden inte vidtas. Vad detta i praktiken kommer att innebära är oklart. Lagrådet skriver i sitt yttrande över förslaget: De två formuleringarna är mycket likartade, och det är inte lätt att av lagtexten sluta sig till vilken saklig ändring som åsyftas. Även om vissa förklaringar lämnas i motiven kan det inte anses tillfredsställande att sakliga ändringar genomförs, vilkas innebörd inte alls eller endast med svårighet kan utläsas ur lagtexten. Vidare skriver man: Det kan också anmärkas att kriterierna enligt såväl den nu gällande lagstiftningen som den föreslagna lagtexten ger utrymme för mycket skiftande bedömningar och gör rättsläget svårbedömbart för de inblandade parterna. Lagrådets kritik kvarstår eftersom regeringen i sin proposition inte uppfyllt Lagrådets krav på ett förtydligande. Vill man ändra i en lag ska det tydligt framgå. Genom regeringens förslag saknas den förutsägbarhet som alla parter har intresse av. Om lagen är otydlig och medför osäkerhet om rättstillämpningen riskerar detta att gå ut över äganderätten och försämra förutsättningarna för hyresrätten som upplåtelseform. Vi anser därför inte att de ändringar i 18 f § hyreslagen, jordabalken, ska genomföras. Regeringens förslag innebär sanktion för en hyresvärd om han utför en förbättrings eller ändringsåtgärd utan godkännande av hyresgäst eller tillstånd från hyresnämnd. Sanktionen innebär att en sådan åtgärd inte får beaktas vid prövning av hyran förrän fem år har förflutit sedan åtgärden slutförts eller lägenheten upplåtits till annan hyresgäst. Och visst finns det skäl att ha sanktionsmöjligheter mot hyresvärdar som bryter mot lagen. Det måste dock alltid finnas möjlighet till en rimlig avvägning av sanktioner utifrån omständigheterna i det specifika fallet. Det gör det inte med dagens förslag. Ett exempel kan vara att en hyresvärd söker och får tillstånd för att genomföra ett stambyte. Under arbetets gång upptäcks mögel i golvet. Det är då naturligtvis bättre för både hyresvärd och hyresgäst att detta åtgärdas då hantverkare redan är på plats och arbete i lägenheten pågår. I och med arbetet med att åtgärda möglet är det i många fall företagsekonomiskt helt försvarbart att vidta vissa standardhöjande åtgärder även gällande golvet. Det är inte rimligt att hyresvärden i ett sådant fall måste vänta i fem år innan åtgärden kan beaktas vid en hyreshöjning. Vårt förslag är att hyresnämnden ska avgöra, utifrån omständigheterna i det specifika fallet, hur lång tid en sanktion ska gälla. Maximitid bör vara fem år. Sedan vill jag också liksom inom parentes påpeka att vi generellt är mot specialdomstolar, t.ex. hyresnämnden, och anser att alla ärenden ska avgöras av allmän domstol. I betänkandet i övrigt tar man i stort upp lokalhyresgästers ställning på hyresmarknaden. Många av problemen i dag finns framför allt i attraktiva storstadsområden och kommer sig av att de två parterna inte är av jämbördig storlek. Det finns många avskräckande exempel. Det kan gälla den lilla krogen på en attraktiv adress mot den mycket stora professionella hyresvärden som höjer hyran. Detta omöjliggör för den lilla näringsidkaren att vara kvar i lokalen. Men det finns också motsvarande exempel på det stora multinationella företaget som hyr av den lilla hyresvärden och som i sin tur ställer krav på paragrafer i hyresavtal som den lilla hyresvärden inte alltid klarar av att bemöta. I bägge dessa exempel kan det uppstå problem just därför att parterna inte är jämbördiga. De förslag som regeringen har lagt fram vad gäller ersättningsregler vid obefogad uppsägning tycker vi dock inte är ordentligt utredda, varför vi i dag inte är beredda att godta den förändringen. Behovet av en regelförändring framstår inte klart, och eftersom vi har befintliga skadeståndsrättsliga principer som ger utrymme för skadestånd till näringsidkare tycker vi inte att det finns några skäl att godta förslaget i propositionen. Herr talman! Vi står naturligtvis bakom samtliga reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Att ha inflytande över den egna bostaden är mycket viktigt, oavsett vilken boendeform man har valt. Bostaden, det egna hemmet, är platsen för rekreation, vila, familjeliv och mycket annat. Boendet är för de flesta det sista man ändrar om ekonomin blir knapp eller levnadsvillkoren förändras. Inflytandet över den egna bostaden är mycket skiftande. Från att vara totalt i egnahemsboendet minskar det något i bostadsrätt för att - trots besittningsskydd och andra hyresreglerande lagar - vara alldeles för litet i hyresrätt. Ett sätt att stärka inflytandet är att teckna förvaltningsavtal med fastighetsägaren eller, vilket snart är möjligt enligt en kommande lagstiftning, att bilda kooperativ hyresrätt. För det stora flertalet hyresgäster kommer även i fortsättningen förhållandet mellan fastighetsägare och hyresgäster att se likadant ut. Då är det viktigt att vid t.ex. ombyggnad se till att hyresgästernas önskemål beaktas på ett bättre sätt än i dag. Den enskilde hyresgästen ska behandlas individuellt, men ändå ges ett kollektivt stöd genom hyresgästorganisationen. Hyresgästinflytandet vid ombyggnad ändrades senast 1997 i syfte att öka de boendes inflytande. Vissa positiva effekter kan ses såsom att inflytandet gäller fler ombyggnadsåtgärder, att samrådförfarandet mellan hyresvärd och hyresgäster har ökat samt att antalet uppsägningar i samband med ombyggnad kraftigt har minskat. Men när det gäller frågan om ifall hyresvärden i samband med stambyten får utföra standardförbättrande åtgärder i badrum - såsom klinker på väggar och golv, belysning i badrumsskåp, installera handdukstorkar, montera nya beslag eller engreppsblandare - eller i kök - i form av byte av köksskåp, diskbänk och bänkskivor, montering av belysning, engreppsblandare eller kakel - är det inte mycket som har förändrats. Här har hyresgästerna inte haft någon som helst framgång i de ärenden som har hanterats av hyresnämnden. I samtliga fall har hyresvärden fått utföra de standardförbättrande åtgärder som han eller hon har krävt att få vidta. Vänsterpartiet var redan 1997 skeptiskt till den lagstiftning som då antogs och som vi i dag ser resultatet av. Vi är även skeptiska till att den nu föreslagna lagstiftningen nämnvärt ska flytta fram positionerna för hyresgästerna när det gäller inflytandet över den egna hemmiljön. Visserligen är lagstiftningen ett steg i rätt riktning, men man var så otydlig i lagrådsremissen att Lagrådet inte såg någon märkbar skillnad i hyresnämndens möjligheter att pröva sakfrågan. Regeringen ändrade ett enda ord i lagstiftningen. Man talar om hyresgästers skilda intressen i stället för enbart intressen. I propositionstexten beskrivs vilka intressen det kan vara fråga om. Där nämns t.ex. äldre och väl fungerande utrustning och olika hyresgästernas möjligheter att klara av stora hyreshöjningar. Det som fortfarande brister i regeringens förslag är att man inte vill synliggöra den enskilde hyresgästen, utan man talar fortfarande om hyresgäster som ett kollektiv. Vänsterpartiet menar, liksom t.ex. Hyresgästernas riksförbund och Boverket, att lagen ska ta hänsyn till den enskilde hyresgästens intressen och att det är detta som ska vägas mot hyresvärdens intressen. På många samhällsområden betonas den enskildes valmöjligheter mer och mer, vilket också borde gälla inflytandet över boendet. Vi tror att detta måste uttryckas tydligare i lagen för att det ska få den effekt som även regeringen till viss del har tänkt sig. Regeringens förslag ger inga garantier för en annan tolkning än den som hyresnämnderna gör i dag. I motiveringen för avslag på Vänsterpartiets förslag hänvisar man till rörligheten bland hyresgästerna som är 20-25 % per år. Därför kan man inte hänsyn till den enskilde hyresgästens behov. Det är en mycket slarvig beskrivning av verkligheten. I de flesta fall där det är aktuellt med en prövning i hyresnämnden sker den i väl inbodda områden där människor har bott under mycket lång tid. Rörligheten finns i andra områden, mycket av den i miljonprogramsbeståndet och där det oftast inte är aktuellt med överklaganden. Allmännyttan låter ibland hyresgästerna själva avgöra om utrustningen ska bytas eller ej. I arbetet med förnyelsen av miljonprogramsområden sker detta i nära samarbete med de boende. Privata hyresvärdar kräver i regel att ombyggnadsåtgärderna ska genomföras i alla lägenheter. Vänsterpartiet är ensamt om att föreslå en tydlig förändring av den lagstiftning som ska förändras. Moderaterna kritiserar otydligheten i förslaget och verkar vilja behålla den gamla lagtexten - alltså inget ökat hyresgästinflytande. Kristdemokraterna och Centern passar och kräver nya utredningar, medan Folkpartiet entydigt ställer sig på fastighetsägarnas sida. I vanliga fall säger de borgerliga partierna att människor ska få välja fritt hur och var de vill bo och att det ska finnas större variation när det gäller t.ex. hyressättning. Detta ska tydligen inte gälla vid ombyggnation av hyresrätt. När regeringen tar upp frågan om vilka enskilda intressen som hyresgäster ska kunna åberopa är hyreshöjningar en sådan. Hur detta ska gå till och om det går att åberopa i hyresnämnden är högst osäkert. Finns det ingen tänkt hyresnivå att utgå från för olika standardförbättrande åtgärder verkar det att vara svårt. Vänsterpartiet föreslår därför att hyran ska förhandlas innan ombyggnationen har satts i gång. Det skapar tydlighet både för hyresvärden och för de boende om vad som gäller. Det stärker också den enskilde hyresgästens möjlighet att få stöd och hjälp av den förhandlande hyresgästorganisationen i förhandlingssituationen. I betänkandetexten uttrycks farhågor för att det inte ska gå att få fram ett tillräckligt underlag för att förhandla fram exakta hyror som senare ska vara bindande. Det tror inte vi är något större problem. En fastighetsägare måste naturligtvis ta fram realistiska kostnadskalkyler för sina projekt och även ha god insikt i vad som är en möjlig och rimlig hyreshöjning. Det går naturligtvis att utifrån båda parters utgångspunkter begära en omförhandling av hyran om något oförutsett inträffar. Fastighetsägarna stöder den här tanken och hyresgäströrelsen tycker att det är viktigt att hyresvärden anger den högsta hyra som kan begäras och att frånsteg från detta endast ska få ske om det finns särskilda skäl. Det är så nära en förhandling som man kan komma. Det allra viktigaste är förstås att det ges goda förutsättningar för att hyresvärd och hyresgäster kommer överens om vad som ska göras vid en ombyggnation. Vi tror att tidsfaktorn är viktig i detta sammanhang och föreslår att tidsfristen för när hyresvärden får gå till hyresnämnden och begära tillstånd för en ombyggnad förlängs från en månad i stället för till två månader, som är regeringens förslag. Det ger en bättre möjlighet till en fördjupad dialog och kommer inte nämnvärt att påverka kostnadsbilden för ombyggnationen. Förslaget om sanktioner för hyresvärdar som utan godkännande ändå genomför förbättrings eller ändringsåtgärder är bra och de kommer att vara kännbara, till skillnad från andra sanktionsåtgärder inom t.ex. plan och bygglagen. Moderaterna och Folkpartiet stöder vårt förslag om en tremånadersregel mellan meddelandetiden till hyresgästerna och möjligheten att gå till hyresnämnden. Tyvärr har Moderaterna ett märkligt krav i sammanhanget. De och Folkpartiet tycker att passivitet ska straffa hyresgästerna. Om hyresgästerna inte aktivt godkänt ombyggnadsplanerna ska hyresvärden inte behöva ta hänsyn till detta när tremånadersperioden har löpt ut. Det uppmuntrar också till passivitet från hyresvärdens sida och riskerar att dialoger mellan hyresgäster och hyresvärd uteblir i förhoppning om att ingen klagar över förslaget till ombyggnadsåtgärder. Möjligheten till hyresgästinflytande minskar och hyresvärdens ställning stärks. Som jag sagt tidigare tror inte vi vänsterpartister att de föreslagna förändringarna med säkerhet leder till förbättringar av hyresgästinflytandet. Våra förslag är tydligare och bättre. Men vi får inte gehör för våra förslag här i dag. Därför har vi yrkat att det ska göras en utvärdering av hur de nya reglerna kommer att fungera. Vi föreslår att de nya reglerna utvärderas inom två till tre år efter det att de tagits i bruk för att se om hyresnämndens praxis ändrats på något nämnvärt sätt. Då kommer det att finnas ca 200-300 fall som kan utgöra grund för en utvärdering. Det räcker inte med regeringens uttalanden om att ytterligare lagstiftningsåtgärder kan behövas eller att avsikten är att följa utvecklingen. Det tog faktiskt fem år att komma fram till de här föreslagna förändringarna, och inte kommer det att gå fortare nästa gång. Till sist vill jag ta upp en fråga som Vänsterpartiet tycker har hamnat i fel lagstiftningsdiskussion eftersom den inte kommer att få någon verkan. Enligt en särskild förordning ska hyresnämnden i fortsättningen underrätta byggnadsnämnden om en ombyggnadsåtgärd är förenlig med de varsamhetsregler som gäller enligt plan och bygglagen. Detta i sig är ingen lösning på problematiken eftersom byggnadsnämndens möjligheter att förhindra inre förändringar i byggnader är ringa. En kommun kan utöka bygglovsplikten för särskilt värdefulla kulturhistoriska byggnader när det gäller underhållsåtgärder, däremot inte för inre förändringar. Det är ett hål i lagstiftningen som måste åtgärdas, men inte med regeringens verkningslösa metoder utan med en ändring i Bygglovsprövningar för inre ombyggnadsåtgärder var möjliga i tidigare lagstiftning och bör naturligtvis återinföras. Vänsterpartiet tackar i det här sammanhanget för Centerpartiets och Folkpartiets stöd av vårt förslag. Herr talman! Jag står naturligtvis bakom alla Vänsterpartiets reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 8, punkt 6.

Herr talman! Innan jag går in på innehållet i regeringens proposition om hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor ska jag försöka spåna kring själva begreppen och vad de står för. Vi talar om hyresgäst, hyresvärd, hyresrätt. Vad står begreppet hyresgäst för? Varför kallas det inte hyrestagare? Vi talar ju om arbetsgivare, arbetstagare, långivare, låntagare. Varför talar vi inte om hyresgivare och hyrestagare t.ex.? En gäst ses ju i vardagligt tal som inbjuden och i regel för en kortare tid. Nu har lagstiftningen kompenserat hyresgästen genom att ge besittningsskydd, så detta kanske inte är så mycket att orda om. Dessa tankar måste ses i ljuset av att det är viktigt att rusta upp och underhålla fastigheter, så att vi inte lämnar ett utslitet fastighetsbestånd till nästa generation. I mitten av 90-talet genomfördes en reform av reglerna om hyresgästinflytande. Reglerna, som trädde i kraft den 1 april 1997, ledde tyvärr inte till den framgång som många hyresgäster hoppats på. Det nya i reformen är att den enskilde ska kunna säga nej till standardhöjningar som påverkar hyran - bruksvärdet. Nytt är också att om lägenhetsförändringar sker genom att lägenhetsplanen görs om med annan lägenhet, har hyresgästen möjlighet att motsätta sig detta. Fastighetsägaren har rätt att utföra beaktansvärda åtgärder. Reformen har dock inte lett till avsevärda förbättringar. I vissa fall har normalt fastighetsunderhåll blivit inkörsporten till stora ombyggnader. Formerna för samarbete mellan hyresgäster och fastighetsägare måste förbättras. Regeringen har därför i den nu behandlade propositionen återkommit i frågan. Herr talman! Kristdemokraterna anser att det är mycket viktigt att finna en god balans mellan hyresvärd och hyresgäst. Fastighetsägaren sätter stora pengar på spel och tar stora risker. Hyresgästen har förhoppningar om långsiktighet. Det handlar om hyresgästens hem, familjens fasta punkt i tillvaron, och det kan leda till stora konsekvenser för familjen att inte kunna bo kvar på grund av att hyran höjs för mycket eller om t.o.m. fastigheten ändras så att lägenheten försvinner. Vi behöver ett väl balanserat hyresgästinflytande. Inte minst subsidiaritetsprincipen, som bygger på vilken nivå som stegvis behövs för att skydda och stödja den enskilde, talar för detta. Den proposition som regeringen har lagt fram innehåller nio förslag till förändringar i jordabalken, hyresförhandlingslagen samt lagen om arrende och hyresnämnder. Förändringarna syftar i huvudsak till ett förändrat hyresgästinflytande vid ombyggnad, men berör också besittningsskyddet och de ekonomiska villkoren för lokalhyra. Kristdemokraterna vill här särskilt framhäva vikten av att hyresgästinflytandet balanseras på ett sådant sätt att varken fastighetsägares möjligheter till upprustning eller hyresgästens besittningsskydd och ekonomiska förutsättningar undergrävs. Den översyn av lagstiftningen som regeringen har gjort är angelägen, men det finns skäl att ifrågasätta ett antal av propositionens förslag och bedömningar. I fråga om ändringsåtgärder utan godkännande av hyresgästen eller tillstånd av hyresnämnden föreslår regeringen att inte bara påbörjade åtgärder ska förbjudas och beläggas med vite utan också åtgärder som av särskild anledning kan antas bli påbörjade. En rad av hyresnämnder som utgjort remissinstans har avstyrkt förslaget som det fanns i utredningens betänkande. Lagrådet har betonat vikten av att det tydligt framgår av lagtexten att förbudet bör användas restriktivt. Vi kristdemokrater anser att lagtexten och förarbetena inte är utformade på ett sådant sätt att det i förväg enkelt kan bedömas när förutsättningar för tillämpning av förbudet finns. Regeln hotar att slå mot den som av missförstånd inte inhämtat godkännande likaväl som mot den som agerar illojalt. Den riskerar därmed att bakbinda fastighetsägare när de redan på planstadiet kan beläggas med vite. Vi anser inte att man kan fälla en fastighetsägare redan på planeringsstadiet. Det kan behövas olika förslag till lösningar som fastighetsägaren ändå måste kunna testa innan han eller hon gör slag i saken. Det får inte vara förbjudet att tänka. Jag vill därför yrka bifall, herr talman, till reservation nr 12. Kristdemokraterna ställer sig givetvis bakom övriga reservationer från Kristdemokraterna, men nöjer oss för tids vinnande med detta yrkande. Samtidigt vill jag fråga Socialdemokraterna och Anders Ygeman var man ska dra gränsen för vilka åtgärder som kan antas bli påbörjade. Herr talman! Lagrådets kritik beträffande lydelsen av den centrala bestämmelsen i 18 f § hyreslagen, att sakliga ändringar inte bör genomföras vilkas innebörd inte alls eller med svårighet kan utläsas ur lagtexten, har viss bärighet även på den lydelse av lagrummet som återfinns i propositionen. Hyresvärdens intresse att vägas mot "det intresse" som hyresgäster i allmänhet kan ha ändras till "de skilda intressen" som hyresgäster i allmänhet kan ha. Vi anser att lagbestämmelserna fortfarande är alltför generellt utformade, vilket kan leda till tolkningssvårigheter. Gäller det nu att hyresvärden ska ta hänsyn inte bara till äldre och till personer med funktionshinder utan också till t.ex. ensamstående mammor med svag ekonomisk ställning, till studenter som vill bo enklare osv? Kan Anders Ygeman förklara vad jag med anledning av denna proposition ska kunna säga till en ensamstående mamma som är nöjd med sitt boende? De stora ombyggnader som görs i fastigheten där hon bor är inte för tillfället nödvändiga, och hon har inte ekonomiska möjligheter att betala högre hyra. Omfattas hon av "de skilda intressen" som hyresgäster i allmänhet kan ha? En otillräcklighet i regeringens proposition är att hyresgästerna saknar möjlighet att ta initiativ inför hyresnämnden. De i propositionen föreslagna regeländringarna för hyresgästinflytande kan förväntas leda till en ändrad praxis i hyresnämnd och hovrätt så att hyresgästerna ges en utökad möjlighet att påverka omfattningen av ombyggnaden. Hyresgästerna borde rimligtvis också kunna få lägga fram förslag om ombyggnationens utformning för hyresnämnden, så att hyresnämnden skulle kunna få ta ställning till både hyresvärdens och hyresgästernas förslag. Vi har i ett särskilt yttrande i betänkandet framfört dessa synpunkter. Hyresgästerna är likaväl som fastighetsägarna betjänta av en välavvägd och förutsebar rättslig reglering. Vi anser därför att ett tillägg till 18 f § hade kunnat prövas med lydelsen: "Sedan hyresgästerna delgivits att hyresvärden lämnat in ansökan till hyresnämnden enligt föregående stycke, får en hyresgäst eller grupper av hyresgäster inom en månad ansöka hos hyresnämnden om tillstånd kan tillstyrkas eller ej samt ange grunderna för talan". Nu handlar det ju om två månader, och detta har vi inte alls motsatt oss. Det är väl bra med längre tid. Vi anser att exemplifieringen i författningskommentaren är för svagt preciserad. Det borde förtydligas om en hyresgästs lägenhet ska fortsätta existera efter förbättringsarbeten om inte mycket preciserade och angelägna skäl däremot kan anföras av hyresvärden. En hyresvärds skäl i fråga om åtgärder för fastighetens bestånd, ändamålsenlig förvaltning samt rimlig vinst på verksamheten bör kunna motiveras utöver allmänna påståenden för att beaktas. Hyresnämndens och hovrättens tillgång till sakkunnig, s.k. råd, bör regleras i de särskilda regler som finns för respektive instans, nämligen lag om arrendeoch hyresnämnder respektive lag om rättegången i vissa mål i Svea Hovrätt. Besittningsskyddet måste vara så starkt att lagrummet inte kan användas av hyresvärd under den tid då boendeinflytandereglerna prövas i hyresnämnd eller hovrätt eller under en tid som parterna söker komma överens. Här anges dock att regeringen förklarar sin avsikt att genom förordning införa en underrättelseskyldighet för hyresnämnden till byggnadsnämnden. Det är ju positivt. Herr talman! Ett annat område vi pekar på är förslaget i propositionen om att hyresgäster som hyr en bostadslägenhet genom s.k. blockhyresavtal ska ha samma besittningsskydd som hyresgäster som hyr direkt av fastighetsägaren. Det är inte särskilt vanligt med blockuthyrning. Det förekommer främst i samband med upplåtelser som riktas till studenter. Det förekommer att företag och sjukhus hyr lägenhetsbestånd för att hyra ut till anställda. Vissa allmännyttiga bostadsföretag upplåter lägenheter till kommuner för att hyras ut av kommunerna som gruppbostäder osv. Blockuthyrning - andrahandsuthyrning där en hyresgäst hyr ut ett flertal lägenheter och inte har för avsikt att bosätta sig själv i någon av dem - är alltså främst riktad till särskilda kategorier av hyresgäster som studenter och anställda vid företag. Det kan t.o.m. vara ett sätt för en kommun att hjälpa personer med missbruk. Som Kommunförbundet, Stockholm och Malmö påpekat finns det t.ex. träningslägenheter för missbrukare. Det finns en risk att fastighetsägare kan bli mindre benägna att hyra ut till sådana ändamål om detta beslut fattas. Detta bekymrar vi kristdemokrater oss över. Vi hade hoppats att man kunnat avvakta i fråga om detta. Slutligen, herr talman, är en viktig utgångspunkt för boendepolitiken att personer med funktionshinder ska kunna vara med och forma sina boendemiljöer. Tillgängligheten måste öka i alla boendemiljöer. Sedan har vi givetvis kulturdelen, varsamhetskraven osv. som min kollega Annelie Enochson kommer att ha ett anförande om lite senare i debatten.
Herr talman! Ulla-Britt Hagström talar om ett balanserat inflytande mellan hyresvärd och hyresgäster när det gäller ombyggnationer. När vi ser resultatet av det som händer i hyresnämnderna, att hyresgästerna inte vid ett enda tillfälle har fått rätt när det gäller standardförbättrande åtgärder, råder ju inte det här balanserade inflytandet. När jag lyssnar på Ulla-Britt Hagströms förslag hör jag inte heller någonting som förbättrar hyresgästernas inflytande utom förslaget att man i hyresnämnden ska kunna föra fram sina idéer. Vore det inte bättre, Ulla-Britt Hagström, att man tog den dialogen med hyresvärden? Hyresgästen och hyresvärden är de enda som är berörda av det här och som ska kunna överens. De ska kunna föra den dialogen där. Ni har alltså lite dåligt på fötterna när det gäller hyresgästernas ökade inflytande. I stället skjuter ni det här till en utredning. Ni vill alltså inte göra något särskilt i dag. Jag vill höra Ulla-Britt Hagströms kommentarer till detta.
Herr talman! Owe Hellberg, jag kan inte se att Vänstern har bättre förslag för att stärka för den enskilde hyresgästen. Vi hoppas på detta med de skilda intressena. Det är det jag inte har fått svar på från Anders Ygeman än. Det blir också en tolkning när han har hållit sitt anförande här. Vi hoppas att detta med de skilda intressena ska tas till vara på ett bättre sätt. Hyresvärden har ju redan i dag skyldighet att fråga hyresgästen. Vad vi hade velat föra in på ett bättre sätt, men som vi inte har lyckats med helt nu, är att också hyresgästen skulle ha haft en talan hos hyresnämnden. Man skulle alltså få arbeta lite mer på samma villkor. I dag ställs en hyresgäst mer i försvarsställning. En hyresgäst har inte samma talerätt. Nu har Owe Hellberg begärt en utvärdering, och vi förutsätter att en utvärdering nu sker av vad som händer om förändringen rörande skilda intressen ger resultat. Det hoppas vi ju på.
Herr talman! Ulla-Britt Hagström måste ha läst Vänsterpartiets förslag väldigt dåligt. Vi säger ju faktiskt att det är den enskilda hyresgästens intressen som ska vägas mot hyresvärdens intressen. Det är en helt annan sak än när man pratar om hyresgästerna som ett kollektiv i den här frågan. Vi menar att vårt lagstiftningsförslag på ett tydligt sätt stärker hyresgästinflytandet. Vi säger ju att vi inte alls har de här förhoppningarna på regeringens förslag. Därför vill vi, eftersom vi inte får igenom vårt eget förslag, ha den här utvärderingen så fort som möjligt. Jag är lite förvånad över att Kristdemokraterna, som ofta talar om att värna individens rätt och valfrihet och allt annat, inte går längre i de här frågorna än vad ni gör. Ni skickar det bara vidare till en utredning.
Herr talman! Owe Hellberg, nu är det ju så att varken Vänsterpartiet eller Kristdemokraterna lyckats få igenom sina förslag i den omfattning vi vill. Det är klart att man kan diskutera vad det är för skillnad på Owe Hellbergs motion om de subjektiva intressena och våra krav på att en hyresgäst ska kunna föra sin talan på samma sätt i verkligheten. Det kan vi diskutera. Det får vi ju se när utvärderingen kommer. Vad vi tydligt framhåller är subsidiariteten, att det stöd som ska ges till den enskilde, det besittningsskydd som finns för den enskilde, ska kunna tas till vara i förändringen beträffande de skilda intressen man kan antas ha. Det är en tolkningssvårighet, och det är en miss i propositionen att det inte är tydligt förklarat vad som menas med skilda intressen. Det är här vi får gå vidare och bevaka. Det gäller både Owe Hellberg, genom sin skrivning om subjektiva intressen, och det som vi har skrivit om den enskildes möjlighet att föra sin talan.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 28 samt till reservation 23. Jag står naturligtvis bakom alla andra reservationer där jag finns med. Låt mig börja med att kommentera den sista reservationen i detta betänkande och som handlar om tillgänglighet. Gång på gång stöter vi på det här problemet. Alla människor i vårt samhälle kan inte delta på lika villkor. Vi som fortfarande springer omkring på friska ben eller har en relativt bra syn rör oss i samhället som om det är den naturligaste saken i världen. Fort går det, och bråttom har vi. Detta gör att man ibland måste stanna upp och se sig omkring. Jag ska ta ett exempel. I förra veckan hade jag en grupp på besök här i riksdagen. Vi skulle vara i Bååtska rummet i Gamla stan. I gruppen fanns en man som hade sin rullstol för att ta sig fram. Det var en väldigt nyttig läxa för mig än en gång att gå med honom genom Gamla stan. Ja visst är det en mycket speciell miljö. Men han berättade om andra platser som var minst lika svåra att ta sig fram på, oberoende av om det var utomhus eller inomhus. Han får göra som många andra i det här samhället, noga ta reda på om det över huvud taget är att tänka på innan han ska gå på obekanta platser eller om han ska söka sig en annan bostad. Herr talman! Centerpartiet anser att den enskilda människan måste stå i centrum som ett led i en hållbar boendepolitik. Vi måste ha verkligheten med oss när vi stiftar lagar. Vilka möjligheter har t.ex. funktionshindrade människor till delaktighet i planeringen av sin livsmiljö när det gäller att hyra bostäder? Centerpartiet anser att tillgängligheten måste öka i alla boendemiljöer. Det är därför som jag yrkar bifall till reservation 28. Och jag är förvånad över, även om jag är tacksam, att Kristdemokraternas representanter stödde Centerpartiets motion i utskottet. Men var är alla andra? I betänkandet säger utskottet att det må vara upp till kommunerna att se till så att tillgängligheten garanteras alla. Det är en lite förvånande kommentar från Socialdemokraterna, och det skulle vara intressant att få höra hur de försvarar sig. Varför vill de inte ha ett ord med i laget i denna fråga? Herr talman! Den andra reservationen som jag yrkar bifall till handlar om hyra för mindre serviceföretag. Centerpartiet tar i den upp problemen för mindre företag som i dag råkar ut för mycket höga hyreshöjningar. Detta kan gälla såväl i storstad som på landsbygd. När den lokala hyresmarknaden är överhettad uppstår en konkurrens om vilka som ska ha möjlighet att etablera sig och bli kvar med sin verksamhet på orten. Det handlar också om vilken service som människor har möjlighet att få. De statliga företagen har ett ansvar. Men de kan många gånger bokstavligen slå undan fötterna på mindre privata företag. Därför anser Centerpartiet att lokalhyreslagstiftningen bör ses över så att mindre företag inte drabbas av oskäliga hyreshöjningar. Herr talman! Jag ska även säga något om de andra frågor som vi i Centerpartiet har tagit upp i motioner och även har följt upp med reservationer i detta betänkandet. Det handlar om förutsättningarna för att vara aktsam om gammal fin innemiljö. Vi ombyggnader av gamla hus måste hänsyn numera tas till den värdefulla kulturella miljön. Något tycks man ha lärt sig efter alla de rivningar som skedde bl.a. i den här staden, att gammal värdefull byggnadsstil har raserats trots att hyresgästerna många gånger protesterade. Det gäller för den yttre miljön som det finns varsamhetsregler för. Men för husens innanmäte fordras det inte bygglov, utan där kan man härja som man vill. Det finns här stora brister i hur bevarandeintresset skyddas. Därför har vi krävt att hyresnämndens skyldighet att upplysa byggnadsnämnden när något är på gång ska regleras i lag, så att man är mycket uppmärksam på ett tidigt stadium och kan vara rädd om fin innekultur. Herr talman! I början av förra året träffades en överenskommelse om utveckling av hyresboendet mellan organisationerna på denna marknad - Hyresgästernas riksförbund, Sveriges fastighetsägarförbund och SABO. Centerpartiet anser att det är olyckligt att regeringen lägger fram förslag om ändrade regler för hyresgästinflytande innan parterna är färdiga med sina överläggningar. Vi delar åsikten att hyresgästinflytandet måste stärkas. Men det är oerhört viktigt att parterna arbetar igenom problematiken och kommer fram till och enas om olika åtgärder så att det även i praktiken vidtas åtgärder som är långsiktiga och som följs noga. Man når alltid de bästa resultaten för människors beslut och för människors vardagsliv om man enas kring förslagen. Centerpartiet anser att man borde ha inväntat parternas arbete. Utgångspunkten för deras arbete är ju att finna former inom den nuvarande lagstiftningen när det gäller hur hyresrätten kan utvecklas för att vi ska få en väl fungerande hyresmarknad. När vi nu i alla fall ser att viss lagstiftning åtgärdas hoppas vi att det inte ska verka hämmande på parternas fortsatta dialog. Ingen regel utan undantag. Det gäller även här. Och det finns saker som måste åtgärdas och som inte kan vänta. Det inser även jag. Ett sådant exempel är den kraftiga ökningen av andrahandsuthyrningar av bostäder i tillväxtregionerna. Detta drabbar inte minst unga familjer, ungdomar och ensamstående studenter. De som hyr i andra eller tredje hand betalar i genomsnitt 60 % högre hyra än förstahandshyresgästen. Det innebär att de hyresgäster som hyr ut i andra hand gör stora vinster, medan de som hyr missgynnas i hög grad. Centerpartiet stöder därför förslaget om en skärpning av besittningsskyddet i blockhyresavtal, så att besittningsskyddet tillförsäkras den som hyr i andra hand. I fråga om detta är jag lite förvånad över att Kristdemokraterna inte ser vådan av att man har dessa blockhyresavtal som inte ger ett besittningsskydd t.ex. i storstadsregionerna. Det kan handla om att det är företag som har blockhyresavtal. Och det kan handla om att man helt enkelt vill tjäna pengar på bostäder. Detta drabbar ungdomarna. Frågan om ockerhyror och svarthandel med hyreskontrakt måste också följas mycket noga. Det har vi i Centerpartiet tagit upp i en motion med anledning av detta betänkande. Det handlar alltså om vilket inflytande som hyresgästerna verkligen har på sitt boende. Men utskottet har valt att inte ens ta upp frågan här och nu. Jag undrar: Vilka åtgärder är Socialdemokraterna och regeringen beredda att vidta för att komma till rätta med detta stora problem som ockerhyror och svarthandel med bostäder innebär?

Herr talman! Rigmor Stenmark är förvånad över att de andra partierna inte ställer upp på de vackra fraserna i reservation 28. I reservationen står det: "Människors inflytande över sitt boende måste förstärkas. Delaktighet i beslutsgången för sitt eget boende ger människor ett större självbestämmande över sitt liv. Genom att ge den enskilda människan ett ökat ansvar stärks hela samhället." Detta är jättefint och jättebra, Rigmor Stenmark. Men var har ni förslagen till förändringar av lagstiftningen som gör detta möjligt? Ni gör ju ingenting. Ni passar och hänvisar till de förhandlingar som i dag sker mellan fastighetsägare och hyresgäster. Ska lagstiftningen anpassas till dem när de anser sig vara färdiga med sina diskussioner? Ni måste väl ha en egen åsikt om vilka lagstiftningsförändringar som måste genomföras? Vi har gått långt i denna fråga. Vi har ställt oss på hyresgäströrelsens sidan och säger precis som den att man ska ta hänsyn till det enskilda hyresgästintresset vid ombyggnation och att det är det som ska ligga till grund för de avtal som man har med hyresvärden. Men Centerpartiet har ingenting. Man har en vacker reservation med många vackra ord i. Men det är tyvärr bara tomma ord.
Herr talman! Någonstans måste man börja, Owe Hellberg. Då gäller det att tala om vilka visioner man har och vad man vill. Vi vill alltså i lagstiftningen ha in tillgängligheten för människor oavsett vilket funktionshinder man har. Jag tycker inte att Owe Hellberg har något bättre förslag än Centerpartiet har. Det är klart att man kan läsa texter. Men, Owe Hellberg, läs texten med lite positiva ögon i stället! Läs den med lite engagemang, så hittar du guldkornet. Jag kan inte tänka mig annat än att Owe Hellberg och jag, Centerpartiet och Vänsterpartiet, har samma åsikter, att enskilda människor måste vara det viktigaste och att vi ska se var och en av oss som vi är.
Herr talman! Tillgänglighetsfrågorna är liksom inte aktuella i den här lagstiftningen. Det är annan lagstiftning, och vi är mycket engagerade i de frågorna. Vi kräver t.ex. att alla kommuner ska upprätta obligatoriska boendeplaneringsprogram, där tillgänglighetsfrågorna får ett särskilt värde. Frågan här handlar ju om de enskilda hyresgästernas inflytande över vad som händer när man gör ombyggnationer i den egna hemmiljön, om man ska ha något reellt inflytande över det eller inte. Här passar ni. Jag kan inte konstatera annat än att ni inte har någon egen åsikt om den här lagstiftningen utan hänvisar alltihop till de förhandlingar som pågår mellan fastighetsägare och hyresgäströrelsen, i första hand när det gäller hyressättningsfrågorna, bruksvärdessystemet och dess principer. Ni är tomhänta. Så är det tyvärr.
Herr talman! Jag känner igen den där repliken. Jag förstår att det irriterar Owe Hellberg och Vänsterpartiet att Centerpartiet vill ta tag i tillgänglighetsfrågorna även i det här betänkandet och inte hänvisar till något annat betänkande som kommer senare.
Herr talman! Jag vill klart deklarera, Rigmor Stenmark, att Kristdemokraterna har samma åsikter som Rigmor Stenmark har deklarerat vad gäller andrahandsuthyrning generellt. Vi har ingen annan åsikt, och vi arbetar med den frågan. Men vad det här gäller är ju blockuthyrning. I SOU 2000:76 står det att det inte är särskilt vanligt med blockuthyrning. Den riktas till en särskild kategori av hyresgäster, t.ex. studenter. SABO har uppgett att vissa allmännyttiga bostadsföretag upplåter lägenheter till kommuner. Stiftelsen Stockholms Studentbostäder och Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, som hyr ut lägenheter till studenter, har uppgett att en del av de lägenhetsbestånd de förfogar över hyrs av bl.a. privata fastighetsägare. I Lund upplåter universitetet lägenheter till utländska gäststudenter. Lägenheterna hyr universitetet av Stiftelsen AF Bostäder. Dessutom förekommer det att företag och sjukhus hyr lägenhetsbestånd för att hyra ut till sina anställda. Detta sätter vi kristdemokrater mot en rädsla att kommuner som inte har ett kommunalt bolag missar möjligheter t.ex. för gästarbetare, missbrukare osv. I övrigt råder ingen motsättning, Rigmor Stenmark, det kan jag garantera.
Herr talman! När det gäller kommunernas möjligheter att se till att man får bostäder för sina patienter eller de medborgare som har svårigheter tycker jag som Ulla-Britt Hagström att kommunerna måste ta detta på största allvar. Det gör de också. Där hittar man olika möjligheter att lösa problemen. Det är en mycket viktig fråga. Men det brukar inte vara så svårt för kommunerna. Det är mycket svårare för unga familjer som får resa runt och som blir utskuffade ur sina andrahandslägenheter till nästa andrahandslägenhet och till nästa. Hyrorna pressas ständigt upp. Det gäller, Ulla-Britt Hagström, att inte bara läsa i utredningar utan också gå ut i verkligheten och se hur det fungerar. Här tror jag att vi har en mycket stor uppgift i bostadsutskottet. Vi har möjligheter att säga till revisorerna: Titta närmare på det och det! Hur fungerar det? Här kanske vi kan vara överens om att titta på den här frågan så att båda sidorna blir belysta.
Herr talman! Ja, Rigmor Stenmark, den frågan ska vi givetvis titta mycket seriöst på. Vi har också motioner om detta från Kristdemokraternas sida. Men det handlar mer om avtal från hyresgäst till hyresgäst. Vi ser en skillnad mellan detta och det vi nu diskuterar, blockhyresavtal, som är på ett annat sätt.
Herr talman! Innan jag gick hit lyssnade jag på hur vanligt det är med blockhyresavtal t.ex. här i Stockholm, där man så noga tittar på hyresmarknaden. Vi vet ju att man hyr eller köper in lägenheter för att ha möjlighet att hyra ut olika typer av lägenheter till hyresgäster. Det handlar alltså inte bara om att det är från hyresgäst till hyresgäst. Det handlar också om den värd som från första början hyr ut och som går med på att man hyr ut lägenheten en gång till. Detta finns det verkliga skäl att titta närmare på, likaväl som jag tycker att det finns skäl att undersöka besittningsrätten för förstahandskontrakt. I dag kan hyresvärdarna skriva på kontrakt som gäller i bara tre månader. Sedan står ungdomarna där igen och har ingen bostad, och hyrespriserna trissas upp. Det här är ett bekymmer i Sverige i dag.

Herr talman! Folkpartiet står bakom reservation 3, där vi tillsammans med Moderaterna begär dels att hyresgästernas svarstid när det gäller en av hyresvärden föreslagen åtgärd ska öka från två till tre månader, dels att en föreslagen åtgärd ska anses godkänd om hyresgästen under denna tid inte aktivt säger nej. Ewa Thalén har redan utvecklat detta. Vi står också bakom reservation 26 om förtida uppsägning av lokalhyresavtal vid dödsfall och reservation 27 om krav på bygglov för inre förändringar i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. De är redan berörda, så jag ska inte gå in närmare på dem. Sedan har Folkpartiet i detta betänkande en egen reservation, nr 20, som jag yrkar bifall till. Den handlar om vem som de facto har ansvaret för privata hyreshus, fastighetsägaren eller hyresgästen. Utskottsmajoriteten tycker inte att man ska kunna föra ett sådant allmänt resonemang i ett betänkande, men enligt min mening måste man börja någonstans och det här är starten för en sådan diskussion. Självfallet måste hyresgästerna kunna påverka ändringar i sina lägenheter. Genom flera lagändringar under 90-talet har hyresgästernas inflytande förstärkts kraftigt. Enligt det nu föreliggande förslaget ges hyresgästerna, enligt vår mening, möjlighet att stoppa en ombyggnad, vilket kan vara väldigt olyckligt. Enligt Folkpartiets mening kan det här innebära stora problem för den som äger ett hyreshus. Det finns, det vet alla, situationer där underhållsarbeten måste göras om inte en fastighet successivt ska bli i alltför dåligt skick för att på sikt kunna erbjuda en rimlig boendestandard. Visst kan det vara så att ombyggnaden leder till kraftiga hyreshöjningar, men enligt vår mening har hyresgästerna ett fullgott rättsligt skydd genom att hyresnämnden kan förhindra oskäliga hyreshöjningar. Vi är rädda för att det kan bli stora negativa effekter av de nya reglerna. Det finns, som jag har sagt, risk för att inga nya ombyggnader alls kommer att genomföras. Om fastighetsägarna inte tillåts att ta ansvar för sina hyreshus och göra nödvändiga ombyggnader torde det bli ytterligare problem på hyresmarknaden. Det finns risk för att husen i stället säljs ut till bostadsrätter, vilket många i den här kammaren inte tycker om. Jag vill upprepa att hyresgästerna självfallet ska ha rätt att säga nej till oskäliga och orimliga förändringsarbeten, men det måste ändå vara möjligt för en hyreshusägare att underhålla sitt hus. Det får inte vara fult att äga. Vi behöver hyreslägenheter på den svenska bostadsmarknaden, och då måste någon ha rätt och möjlighet att ta ansvar för dem. Jag kan också ställa upp bakom Rigmor Stenmarks resonemang om att vi borde avvakta parternas överläggningar innan vi beslutar om förändringar.
Herr talman! Människors tystnad och passivitet har ställt till många bekymmer genom världshistorien. Det vet även Yvonne Ångström. Jag tror också att det kan ställa till problem när det gäller ombyggnationer och förhandlingar i sådana här frågor. Det är lite märkligt att ni föreslår att passivitet ska bestraffas. Hyresgäster som inte uppmärksammar problem eller är aktiva ska man inte ta hänsyn till, i stället för att det, som i dag, krävs ett aktivt stöd för att få genomföra en ombyggnation. Folkpartiet är för individens rätt och frihet osv., dvs. att man ska vara en aktiv medborgare. Jag har lite svårt att förstå hur ni resonerar i sammanhanget. Det vore bra om Yvonne Ångström kunde utveckla detta vidare.
Herr talman! Visst vet jag likaväl som Owe Hellberg att passivitet har orsakat mycket problem. Vi anser, liksom Moderaterna i sammanhanget, att tre månaders tid att aktivt agera måste räcka. Har man inte protesterat ser vi det som ett godkännande. Vi är också för individens rätt och frihet, men vi betraktar också fastighetsägare som individer. Man måste ta rimlig hänsyn till båda grupperna enligt vårt sätt att se.
Herr talman! Jag delar naturligtvis inte den uppfattningen. Vi tycker att det är viktigt att alla hyresgäster som är berörda och hyresvärden för en dialog i sammanhanget och försöker komma överens om det som ska göras. En god fastighetsvärd har en bra relation till sina hyresgäster. Det är en förutsättning för att vara en fastighetsägare och ha fastighetsägande som näringsverksamhet. Det här uppmuntrar till att ligga lågt med information, att inte ta initiativ till att möta hyresgästerna i frågorna utan att chansa på att det går bra ändå. Är det så det ska fungera?
Herr talman! Vi tolkar nog detta på olika sätt. Jag och Folkpartiet menar naturligtvis att allra vanligast är och ska vara att fastighetsägare och hyresgäster för en dialog. Vi anser också att det kan vara rimligt att man efter tre månader, om man inte har hört någonting, ändå ska kunna vidta en åtgärd.

Herr talman! Miljöpartiet är oerhört angeläget att stärka hyresgästernas inflytande i boendefrågor. Därom råder inget som helst tvivel. Det framkommer med all önskvärd tydlighet i våra reservationer i betänkandet. Herr talman! För att inte glömma bort mig på slutet börjar jag med att yrka bifall till våra reservationer 1 och 16. Jag ställer mig naturligtvis bakom alla Miljöpartiets reservationer i betänkandet, men jag nöjer mig med att yrka bifall till dessa två. Den första reservationen handlar om hyresgästernas inflytande och de åtgärder som ska omfattas. En hyresvärd som vill utföra en förbättrings eller ändringsåtgärd ska antingen ha ett godkännande av berörda hyresgäster eller tillstånd av hyresnämnden. Godkännande behövs dock inte om åtgärden vidtas för att en bostadslägenhet ska uppnå lägsta godtagbara standard. Hyresnämnden ska bifalla en ansökan om det inte anses oskäligt mot hyresgästen att åtgärden genomförs. Vid denna prövning ska hyresvärdens intresse vägas mot det intresse som hyresgäster i allmänhet kan antas ha av att åtgärden inte vidtas. Det är det som kallas för det objektiva hyresgästintresset. Om det finns särskilda skäl får även omständigheter som hänför sig endast till den enskilde hyresgästen beaktas. Sedan andra hälften av 1990-talet har boendekostnadens andel av den disponibla inkomsten ökat mer för boende med hyresrätt än för andra boendeformer. Därför kan det betraktas som ett "objektivt hyresgästintresse" att hyrorna hålls nere och att slentrianmässiga standardförbättringar med åtföljande hyreshöjningar undviks. Många hyresgäster är nöjda med den standard deras lägenhet har och tycker att det är onödigt med en ombyggnad. De uppskattar den kvalitet som finns i det lite äldre bostadsbeståndet och vill bevara den med varsam upprustning hellre än utbyte av skåp och bänkar. Av detta följer att hyresgästerna bör ha inflytande även över åtgärder som vidtas för att en lägenhet ska uppnå lägsta godtagbara standard, vilket bör ges regeringen till känna. Vi utvecklar frågan om hyresgästernas inflytande i reservation 9. Även andra har varit inne på att även den enskilde hyresgästen bör ges en formell talerätt. Vi anser att detta kan ske genom att man vänder på lydelsen i 12 kap. 18 f § hyreslagen så att hyresvärdens intresse av att en åtgärd vidtas vägs mot det intresse den berörda hyresgästen har av att åtgärden inte vidtas. Först därefter kommer att särskild vikt ska läggas vid intressen som hyresgäster i allmänhet har av att åtgärden inte vidtas, liksom vid intressen som delas av ett betydande antal boende i de berörda fastigheterna, dvs. stärker den enskilde hyresgästens inflytande. Om hyresvärden ändå bygger om utan att vare sig hyresgästen eller hyresnämnden tillåtit det ska hyresvärden inte kunna ta ut högre hyra för detta. Bostaden utgör en viktig trygghetsfaktor i människors liv. Förutsättningarna för att bo kvar får inte ändras för drastiskt. Besittningsskyddet måste ges en reell innebörd. Regeringen föreslår att fem år ska förflyta sedan åtgärden slutfördes innan hyran får höjas. Jag anser att tio år är en skälig tid. Detta ska även gälla för närstående t.ex. vid dödsfall eller skilsmässa. Stora svårigheter ställs den inför som drabbas av sjukdom eller olycksfall. Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas till personer med funktionshinder för att ge dem möjlighet till ett eget boende. Bidrag lämnas såväl till personer som äger sin bostad som till personer som innehar den med bostadsrätt eller hyresrätt. I vissa kommuner lämnas bidrag även för elsanering. Faktum är att det är ganska ovanligt att hyresvärdar vägrar hyresgäster med funktionshinder att utföra åtgärder som det lämnas bostadsanpassningsbidrag för. Men det har förekommit, och därför anser vi i Miljöpartiet att en särskild bestämmelse om rätt till handikappanpassning av bostadslägenheter bör införas. Denna rätt bör även omfatta åtgärder som avser elsanering. Regeringen har visserligen lovat att återkomma i frågan om det visar sig att reglerna inte efterföljs, men vi vill särskilt peka på detta. Vidare har vi frågan om lokalhyresgäster. En förutsättning för att en lokalhyresgäst ska kunna få ersättning vid obefogad uppsägning är att han eller hon har hänskjutit tvisten till hyresnämnden för medling. Härvid ska hyresnämnden på begäran av någon av parterna avge ett yttrande om marknadshyran för lokalen. Ett yttrande ska enligt förarbetena till hyreslagen grundas på den utredning som parterna åberopar. Nämnden kan också tillföra jämförelsematerial i ärendet. Frågan är om lagens bestämmelser ger ett tillräckligt besittningsskydd för lokalhyresgäster i allmänhet. Enligt min mening bör en särskild bestämmelse införas om att ett yttrande i hyresnämnden ska grundas på utredningen i ärendet. Vid sådana här tvister framgår det att en stor andel av hyresnämndens yttranden om marknadshyror avges under stark tidspress, ofta beroende på att parterna brukar begära yttrande när det endast återstår en kort del av hyrestiden. I vissa fall gör tidsbristen att hyresnämnden inte avger något yttrande. Hyresnämnden bör därför få möjlighet att förlänga hyrestiden med högst tre månader. Detta kan också medverka till att kvaliteten på yttrandena förbättras.

Herr talman! Sällan har här i kammaren hörts så många lagar och paragrafer diskuteras, om det ska vara en månad si eller så, vilken tolkning som ska göras av lagrådsuttalanden eller rättspraxis, om objektivt kontra subjektivt hyresgästinflytande. Debatten förefaller handla om kommatering, punkter och paragrafer. Det är fel. Den här debatten handlar inte om det. Den här debatten handlar om människor och om människors hem. 73. Det handlar om hans fina lantkök, som skulle göra de flesta här i kammaren gröna av avund - det lantkök som hyresvärden vill riva ut och ersätta med vit melanin, serietillverkat och intetsägande. Det handlar om hans granne på Årstavägen 77 där urinen rinner längs väggarna, om hur fastighetsägaren fått rätt i hyresnämnden trots att han lämnat uppenbart oriktiga uppgifter. Det handlar om Charles, hans grannar och alla enskilda hyresgästers möjlighet att hävda sina intressen, deras möjligheter att påverka vad som händer med deras hem, deras kök och deras badrum. Jag bor granne med Charles och har följt deras kamp i hyresnämnden, och jag har konstaterat att de har varit chanslösa mot en stark fastighetsägare, som med sina finansiella muskler anlitat experter, konsulter och jurister - något som varit en omöjlighet för Herr talman! I betänkandet redogör vi utförligt för de olika förslagen och varför samtliga reservationer avstyrks. Jag vill ändå ta upp kammarens tid med att beskriva de viktigaste förbättringarna som föreslås och som kommer att göra vardagen lättare för många hyresgäster i vårt land. Den lagstiftning som här föreslås ger möjlighet för hyresnämnderna att ta ställning både till dem som bor i lägenheterna nu och till dem som kommer att bo i dem i framtiden. Det är det som på juristspråk kallas det objektiva respektive subjektiva hyresgästintresset. Det blir med andra ord omöjligt att lyxsanera lägenheter bara för att kunna höja hyran. Lagen ändras för att gynna seriösa fastighetsägare och överenskommelser mellan dem som bor i husen och dem som hyr ut lägenheter i dem. Det blir möjligt att förbjuda ombyggnad som inte godkänts av dem som bor i husen eller hyresnämnden. Den hyresvärd som genomför ombyggnader utan godkännande från dem som bor i huset eller från hyresnämnden kan under fem år inte använda ombyggnaden för att höja hyran. Tyvärr ställer inte alla partier upp på dessa förslag. Moderaterna och Folkpartiet går längst i sin vilja att slå vakt om oseriösa fastighetsägare på hyresgästernas bekostnad. Allt fagert tal om individen flagnar här inför mötet med verkligheten. De har missat de utslag i hyresnämnden där hyresgästernas berättigade synpunkter ignoreras, där kulturklassad inredning rivs ut för att ersättas med Ikeaskåp för ett par hundralappar bara för att fastighetsägarna ska kunna pressa upp hyran. De slår vakt om möjligheten att köra över hyresgästerna och höja deras hyra. Moderaterna tillsammans med Folkpartiet går t.o.m. så långt att de menar att om en hyresgäst inte besvarat en förfrågan ska det räknas som att han samtycker med fastighetsägaren. Vi får hoppas att Moderaterna inte i analogi med detta fortsätter att kräva att alla valskolkares röster ska tillfalla Moderaterna. Centerpartiet vill inte åtgärda bristerna i dagens lagstiftning med hänsyn till de förhandlingar som förs mellan hyresgästerna och fastighetsägarna. Det är en viktig synpunkt; vi ska ha stor respekt för parterna. Men dessa lagändringar handlar främst om de oseriösa fastighetsägare som använder bristerna i dagens lagstiftning för att köra över hyresgästerna. Det är min tro, förhoppning och absoluta övertygelse att dessa fastighetsägare inte återfinns bland Fastighetsägareföreningens medlemmar och att det därför krävs lagstiftning för att komma till rätta med bristerna i dagens lagstiftning. Herr talman! Vår lagändring kanske kommer för sent för att hjälpa hyresgästerna på Årstavägen, men det är min förhoppning att detta riksdagsbeslut kommer att göra deras fall till det sista och att hyresgäster runtom i Sverige därmed kan bli hjälpta av deras kamp. Jag vill yrka bifall till utskottets förslag i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Javisst, Anders Ygeman, handlar det om människors hem. Men det handlar också om paragrafer. Jag tror inte att Anders Ygeman menade allvar när han sade att det inte handlar om paragrafer. Det handlar faktiskt om att vi som lagstiftare tar den möjlighet som vi har att stifta lagar så att det blir så bra som möjligt - i detta fall för hyresgästerna, som detta betänkande till syvende och sist handlar om. Då frågar jag mig återigen, som jag frågade i mitt anförande: Vad ämnar Anders Ygeman, Socialdemokraterna och regeringen bidra med för att vi ska få bort svarthandel och ockerpriser främst i storstadsregionerna?
Herr talman! Jag vill först konstatera att Rigmor Stenmark - som själv menar att vi inte ska lagstifta utan invänta avtal mellan hyresgäster och fastighetsägare - går till angrepp mot mig för att jag säger att det viktiga är människors hem och hur de bor, inte exakt hur lagarna utformas. Den debatten är viktig. För det andra: När det gäller andrahandshyresgäster och möjligheterna att ta ut ockerhyror av dem har vi redan i dag en mycket bra lagstiftning. Den möjliggör för hyresgästen att få sin hyra prövad av hyresnämnden och få tillbaka den del av hyran som varit oskälig, även efter det att hyreskontraktet är avslutat och man har flyttat från lägenheten. Den möjligheten används inte i tillräcklig omfattning i dag, men det är snarare ett informationsproblem än ett lagstiftningsproblem. Jag tror att den lagstiftning vi har i dag fungerar mycket bra när det gäller att komma till rätta med det problem Rigmor Stenmark tar upp.
Herr talman! Tyvärr gör den inte det. Skulle lagstiftningen i dag fungera bra skulle vi inte ha den situation som vi nu har i storstadsregionerna. Detta är ett jätteproblem för oss som bor där. Socialdemokraterna och regeringen måste faktiskt se över det här. Jag tror förstås inte att man hinner det nu. Vi får väl hoppas att det blir en ny regering som kan se på problemet med friska ögon. Endast då kan vi tänka oss en förbättring.
Herr talman! En ny regering - om den nu mot all förmodan skulle komma att ledas av Centerpartiet - får invänta förhandlingar mellan hyresgäster och fastighetsägare.
Herr talman! Anders Ygeman började med att säga att detta inte handlar om lagar och lagstiftning utan om människors rätt till inflytande över sitt eget boende och sin egen boendemiljö. Sade Anders Ygeman det därför att han tycker att den här lagstiftningsförändringen trots allt inte är så bra? Lagrådsremissens behandling visar att det inte är så stor skillnad mellan det regeringen från början hade föreslagit och den gamla lagstiftningen. Nu har man gjort en ändring: Man har lagt till ett ord. Men det är fortfarande det kollektiva hyresgästinflytandet som är avgörande för det som ska ske. Anders Ygeman garanti för att Charles på Årstavägen med den nya lagstiftningen får behålla sitt fina lantkök? Kommer det att bli så? Varför säger ni nej till en utvärdering av den här lagstiftningen inom två eller tre års tid för att se om det blev någon skillnad? Det är ett väldigt dystert facit för hyresnämnden med den lagstiftning som finns i dag. Det blir inga stora förändringar med det som ni föreslår. En ytterligare fråga gäller skyldigheten att meddela byggnadsnämnden om inre förändringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Blir det någon förändring när det gäller fastighetsägarens möjligheter att vidta åtgärder? Det finns ju ingen bygglovsplikt när det gäller sådana här förändringar.
Herr talman! Det är det dystra facit från hyresnämndsprövningar som Owe Hellberg tar upp som gör att regeringen nu har valt att lägga fram detta förslag till lagstiftning och som gör att utskottet har valt att bifalla det. Vi hoppas naturligtvis att det kommer att få effekten att vi slipper att se fall som det med Charles Andersson i fortsättningen. Varken jag eller Owe Hellberg kan se in i framtiden. Men jag kan säga så mycket att vi återkommer om det mot förmodan visar sig att detta inte hjälper. Men vår tro är att det räcker. Vi ser till att vi aldrig mer får fall som det med Charles Andersson och att fastighetsägare inte ska kunna köra över hyresgäster.
Herr talman! Vi tror inte att det räcker. Det gör tydligen inte Hyresgästernas Riksförbund heller, som har erfarenhet av praktisk tillämpning av detta. Det är först när man säger att man ska se till de enskilda hyresgästernas intresse som man kan få en fungerande och tydlig lagstiftning. Det innebär inte att man inte som fastighetsägare ska kunna vidta de åtgärder som är nödvändiga för fastighetens underhåll och bestånd. Det handlar om de inre förändringarna. Ska man byta bänkskiva? Ska engreppsblandaren få vara kvar, osv.? Det handlar om väldigt personliga saker, som man kan göra på olika sätt med. Många vill behålla den gamla standarden med dess kvaliteter. I och med att man fortfarande hävdar det kollektiva hyresgästintresset blir denna lagstiftning väldigt luddig, tror vi. Vi tycker att det är synd att ni inte har ställt er på hyresgäströrelsens sida i denna fråga.
Herr talman! Det är kul att höra en vänsterpartist slåss mot kollektivet. Men i denna fråga måste man ta hänsyn både till dem som bor i lägenheten just nu och till dem som ska komma att bo i lägenheten i framtiden. Hyresgästen kan faktiskt komma att flytta därifrån, och då kommer en ny hyresgäst. Man kan inte bygga om lägenheter varje gång någon flyttar. Det är inte rationellt. Det skulle leda till kraftigt ökade hyror, och det är varken hyresgästen eller någon annan betjänt av. Därför vill vi med regeringens förslag både se till det individuella - till dem som bor i lägenheten nu - och till det kollektiva - till dem som ska komma att bo i lägenheten under husets kanske 100-åriga existens. Det är det vårt förslag innebär. Det är lite märkligt, herr talman, att Folkpartiet i talarstolen hävdar att förslaget kommer att leda till hemska konsekvenser och att ingen kommer att våga renovera, samtidigt som Owe Hellberg tror att förslaget innebär att allting fortsätter precis som vanligt och att hyresgästerna körs över. Jag tror som vanligt att sanningen ligger någonstans mittemellan. Vi har nått en bra avvägning, som kommer att trygga hyresgästernas situation i fortsättningen och göra att fastigheter kan rustas upp.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Anders Ygeman om sanktioner mot en hyresvärd som utför en förbättrings eller förändringsåtgärd utan godkännande av hyresgäst eller tillstånd av hyresnämnd. Som jag sade i mitt anförande är det rimligt att man vidtar sanktioner mot en hyresvärd som bryter mot lagen, men det kan finnas specifika skäl till att hyresvärden gör vissa förändringar, som jag tog upp i mitt anförande. Vore det inte rimligt att pröva sanktionerna hos hyresnämnden, så att man får en bild av relationen mellan brottet och nyttan? Vore det inte rimligt att hyresnämnden skulle kunna göra den avvägningen i det särskilda fallet?
Herr talman! Nej, det vore inte rimligt. Det skulle innebära att det inte fanns någon förutsägbarhet. Om man har en fast påföljd vet fastighetsägaren exakt vad som kommer att hända och när han kan höja hyran som en följd av standardhöjningar. Ewa Thalén Finné tog upp ett exempel här i kammaren. Såvitt jag förstod missade hon en väldigt viktig del i det exemplet. Om man bryter upp ett golv och ser att det finns mögel ska man naturligtvis fråga hyresgästerna om den standardhöjning man vill göra. Det gäller inläggning av kakel eller heltäckningsmatta eller andra standardhöjningar. Det är bara om hyresvärden inte får hyresgästens samtycke och bryter mot lagen som denna sanktion ska vidtas. Det tycker jag är helt rimligt. Att hyresvärden kan gå in i någons lägenhet, bryta upp vederbörandes golv och mot hans eller hennes vilja vidta standardhöjande åtgärder som innebär höjd hyra är inte rimligt, Ewa Thalén Finné.
Herr talman! Det låter rimligt att hyresvärden ska fråga hyresgästen. Men om hyresvärden inne i en lägenhet upptäcker t.ex. mögel ska han avbryta renoveringen och tillfråga hyresgästen. Han ska vänta i två månader om han inte får ja direkt innan han kan göra en företagsekonomiskt försvarbar standardförbättring. Också hyresgästen tycker kanske att det är helt rimligt. Konsekvensen lär bli att hyresvärden låter möglet torka och avslutar arbetet. Sedan börjar man om. Detta fördyrar för bägge parter. Vi säger inte att man inte ska kunna vidta sanktioner, men vi säger att man måste kunna göra en rimlig avvägning. Hyresnämnden ska kunna göra den avvägningen i efterhand, för att snabba på processen till gagn för både hyresvärd och hyresgäst. Det är tydligen svårt för Anders Ygeman att förstå det resonemanget. Man måste kunna göra rimliga avvägningar. Det vi motsätter oss är att det inte ska gå att resonera. Man får vänta i fem år. Det tycker vi är fel.
Herr talman! Visst går det att resonera. Det går att resonera med hyresgästerna. Får man deras eller hyresnämndens godkännande när det gäller standardhöjningen kan man direkt höja hyran i enlighet med det avtal man har slutit. Men struntar man i det och bryter mot lagen vet man exakt vad som händer. Då får man vänta i fem år. Jag ska inte ge Ewa Thalén Finné någon byggnadsteknisk lektion, men det låter på henne som om hon tror att hantverkarna, när de ska byta stammarna, har en ryggsäck kakel med sig. Upptäcker de mögel river de upp golvet och lägger in kakel, och värden kan därmed göra en hyreshöjning. Så ser det inte ut i verkligheten. I regel gör man stambyten i flera fastigheter samtidigt. Det är någonting som pågår under flera veckor. Då märker man kanske mögel i vissa fastigheter. Det finns god tid för fastighetsägaren att fråga hyresgästerna om de samtycker till åtgärden. Därmed slår man vakt om ett bra förhållande fastighetsägare och hyresgäster emellan, vilket alla seriösa fastighetsägare gör i dag.
Herr talman! Anders Ygeman talar indignerat om oseriösa fastighetsägare som vill byta fungerande lantkök mot billiga Ikeakök i vit melanin. Inom parentes måste jag ta Ikea i försvar. De har faktiskt i dag produkter av god kvalitet, men det hör inte hit. Det är självfallet inte sådana onödiga renoveringar som ska godkännas eller uppmuntras. När jag talar om att också värna om hyreshusägarna handlar det om nödvändigt underhåll som inte får stoppas, eftersom det kan innebära en risk för att ingen till sist vill äga eller bygga hyreshus. Det skulle öka de jätteproblem som vi redan har på bostadsmarknaden, framför allt i Stockholm. Men för Anders Ygeman är socialdemokraternas lösningar alltid de bästa.
Herr talman! Den sista uppfattningen verkar jag dela med Sveriges väljare, dvs. att socialdemokraterna har de bästa lösningarna. Det känns betryggande. Jag tror att Moderaterna och Folkpartiet i denna kammare är ensamma om att tro att detta förslag skulle leda till ett stopp för nödvändiga förändringar. De är ensamma om att tro att hyresnämnden skulle säga att det inte behövs stambyten i en fastighet eller att fasaden inte behöver bytas i en annan fastighet. Det är inte förslag om sådana förändringar som ligger på riksdagens bord. Det enda som krävs av den seriösa fastighetsägaren är att han får samtycke till åtgärden från dem som bor i huset. Jag lovar Yvonne Ångström att hyresgästerna i Sverige inte vill ha brunt vatten i kranarna. De vill inte ha fasader som ramlar av huset. Därför kommer det här inte att bli något problem i praktiken, i verkligheten, utanför den här kammaren.
Herr talman! Anders Ygeman talar om att väljarna naturligtvis vill ha socialdemokrater. Så ser det ut med dagens opinionssiffror. Men låt oss se vad som händer i verkligheten när alla era vackra ord om inte bara boende utan också om skola och annat ska omvandlas till praktiskt handlande!
Herr talman! Jag tror att jag skjuter på skoldebatten med Yvonne Ångström tills vi har ett betänkande som rör skolfrågor.
Herr talman! Jag ställde tidigare två tolkningsfrågor till Anders Ygeman. Det gällde bl.a. den ändring som nu kommer att bli när det gäller att hyresvärdens intresse kommer att vägas mot "det intresse" som hyresgäster i allmänhet kan ha. Det ändras nu till "de skilda intressen" som hyresgäster i allmänhet kan ha. Jag frågade: Gäller då det som en ensamstående mamma säger, som har en svag ekonomisk ställning och som tycker att ett stambyte i sig givetvis behöver göras men att det görs för mycket som inte behöver göras för att hon ska kunna bo bra? Kan hon rymmas inom de här skilda intressena? Sedan hade jag också en fråga vad gäller fastighetsägarna. Här går man ju t.o.m. så långt att man skriver: "kan antas bli påbörjad". Fastighetsägare kan ju faktiskt behöva testa och utreda olika förslag innan de gör slag i saken. Det kan ju inte vara förbjudet att tänka. Därför undrar jag, Anders Ygeman, var man ska dra gränsen för vilka åtgärder som kan antas bli påbörjade. Det är inte tydligt sagt i propositionen.
Herr talman! För det första vill jag säga att lagstiftningen naturligtvis kommer att ta hänsyn till ensamma mammor, ensamma pappor, flerbarnsfamiljer och ensamstående - allihopa. Men det är en svår avvägning, och Ulla-Britt Hagströms resonemang visar ju varför det till syvende och sist kommer att vara i rättstillämpningen som man ska göra de här avvägningarna och varför de inte ska göras här i riksdagens talarstol. De ska göras i det enskilda fallet och gälla det enskilda huset. Jag tror att den lagstiftning som vi nu antar kommer att lägga grunden för detta. För det andra säger Ulla-Britt Hagström att det inte får vara förbjudet att tänka. Jag är väl den förste att ställa upp på det påståendet. Detta handlar ju om vite, Ulla-Britt Hagström. Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder "vite" i förväg bestämd påföljd för överträdelse eller kontraktsbrott. Det betyder alltså, Ulla-Britt Hagström, att det inte är förbjudet att tänka. Det blir bara förbjudet om man genomför det man har tänkt utan att fråga hyresgästerna om lov och utan att ha fått hyresnämndens godkännande. Man får ta fram vilka skisser och vilka förslag på ombyggnader man vill, men om det kan förväntas att man tänker strunta i vad hyresgästerna och hyresnämnden säger och påbörjar sin ombyggnad ska man som fastighetsägare veta att det kommer att leda till en påföljd. Den påföljden kallas vite, och den inträder bara om man bryter mot lagen, så det är inget tankeförbud.
Herr talman! När det gäller den första delen om skilda intressen har vi kristdemokrater nöjt oss med vad som står i propositionen. Vi hoppas på den här tolkningen, så att den här talerätten verkligen kommer att kunna gälla. Detta kommer givetvis att utvärderas och följas upp. Men när det gäller den andra frågan kan jag inte av Anders Ygemans svar förstå varför det behöver stå "kan antas bli påbörjad". Vitet kan ju inte komma till stånd förrän fastighetsägaren har påbörjat det som han tänkte påbörja. Varför måste det stå "antas"? Hur kan Anders Ygeman gå innanför huvudsvålen på en fastighetsägare och veta vad han tänker göra innan han över huvud taget har satt spaden i jorden eller kommit med hammare och spik? Det här tycker jag verkar väldigt konstigt.
Herr talman! Jag kan inte gå innanför huvudsvålen på vare sig fastighetsägare eller Ulla-Britt Hagström. Men det är fakta att många hyresgäster har fått se maskiner rullas ut framför deras hem utan att de har haft någon aning om det. Folk har ringt på deras dörrar, mätt upp deras badrum och knackat på väggarna efter rörstammar. Det är i det läget som man kan anta att en ombyggnad kommer att påbörjas. Då ska hyresgästen kunna gå till hyresnämnden, och fastighetsägaren ska kunna beläggas med vite, så att fastighetsägaren inte gör det här mot hyresgästernas vilja och utnyttjar en flathet i lagstiftningen. Det är det vi vill. Sedan hoppas jag, liksom Ulla-Britt Hagström, att de lagförändringar vi nu gör ska säkerställa att hyresgästernas intressen gentemot oseriösa fastighetsägare tillvaratas.

Herr talman! Låt mig bara först kort kommentera det som blev sagt alldeles nyligen. Jag kan konstatera att regeringen och socialdemokraterna i bostadsutskottet har förstått att det behövs en skärpning när det gäller hyresgästernas inflytande över ombyggnationer. Jag kan också konstatera att modet att gå hela vägen inte finns. Man bestämmer sig egentligen för att bygga in samma problem som fanns i den gamla lagstiftningen i den nya. Därför är det djupt tragiskt att man inte ens en gång är beredd att ha en fastställd utvärderingstid för det här. Uppenbarligen har vi samma syfte. Vi vill stärka den enskilde hyresgästens inflytande. Uppenbarligen vågar inte socialdemokratin utmana fastighetsägarförbund och andra tillräckligt. Men, herr talman, jag tänker i mitt anförande i övrigt förhålla mig till vår reservation 18 under punkt Vänsterpartiet välkomnar i och för sig den förstärkning av besittningsskyddet för andrahandshyresgäster som förslaget i betänkandet innebär just avseende besittningsskydd för hyresgäster vid blockuthyrning. I slutbetänkandet av 1997 års hyreslagstiftningsutredning fanns förslag om just en sådan förstärkning. Tyvärr är förslaget otillräckligt. Blockhyresavtal i dag gäller endast om en hyresgäst hyr minst tre lägenheter för att sedan hyra ut dem i andra hand. Det är ganska ofta kommuner som är andrahandshyresvärdar, via socialtjänsten. Lagen förutsätter dessutom att kontrakten med fastighetsägarna ska vara tecknade vid ett och samma tillfälle. Det innebär följande: Om förstahandshyresgästen, t.ex. kommunen, ingår ett avtal dag ett, ett ytterligare avtal dag två osv. kan han eller hon inte addera lägenheterna i dessa avtal för att de här lägenheterna sedan ska falla under begreppet blockuthyrning. Varje avtal måste i det här fallet betraktas som ett självständigt avtal. Herr talman! Andrahandshyresgäster har ett mycket svagt lagligt skydd när det gäller deras boende. En upplåtelse i andra hand innebär bl.a. att hyresgästen saknar besittningsskydd under de två första åren och därmed också en förlängningsrätt för sitt hyresavtal. Att kommuner eller andra andrahandsuthyrare dessutom tvingar fram andra villkor i särskilda avtal gör inte saken bättre. Det kan vara villkor som innebär att hyresgästen måste avstå besittningsskyddet under tre år, i vissa fall under obegränsad tid. Sådana villkor måste godkännas av samma hyresnämnd som godkänner ombyggnader, och precis som i det fallet godkänns i stort sett alla sådana här avtalsförändringar. Avsikten med sådana här avtal är ofta att t.ex. hemlösa ska erhålla tillfälliga bostäder och kanske på sikt få ett permanent boende, vilket är mera ovanligt. Många gånger kombineras också andrahandskontrakt med mycket korta uppsägningstider och mycket korta förlängningstider. Det är inte ovanligt att hyrestiden är så kort som en vecka i taget och att det är 24 timmars uppsägningstid. Herr talman! Den sekundära bostadsmarknaden har vuxit kraftigt under de senaste årtiondena. 1964 beräknade man ett faktiskt behov av ca 4 500 specialkontrakt. Förra året fanns det ett utbud på nästan 18 000 specialkontrakt. Från 1990 till i dag har antalet sådana här kontrakt fördubblats. För bostadsbolagen är det här ett alldeles utmärkt sätt att minimera sina risker och att kunna fortsätta bibehålla de mycket höga inträdeskrav som finns till egna kontrakt. För kommunerna kan det naturligtvis vara ett sätt att visa att man bryr sig om dem som har svårast att komma in på bostadsmarknaden. Oftast kombineras sådana här åtgärder med en s.k. boendetrappa, där hyresgästen ska visa att han eller hon duger som hyresgäst och därmed få flyttas ett steg upp i boendetrappan för att, i den ideala världen, slutligen få sitt eget hyreskontrakt. Det finns ingenting som tyder på att den här modellen ger något egentligt resultat. Det är inget ovanligt att människor lever kvar på sociala kontrakt både tre och flera år. Det finns exempel i min egen hemstad på folk som har levt på sådana här kontrakt i både nio och tio år utan att ha kommit ett steg närmare egna kontrakt. I takt med att andrahandsmarknaden växer normaliseras den. För folk som är beroende av försörjningsstöd kan det vara den enda möjligheten att få tillgång till egen bostad. Ofta används argumentet att kommunen är tvungen, för att över huvud taget få tillgång till bostäder för de grupper som har svårast att komma in på bostadsmarknaden, att se till att sådana här andrahandskontrakt upprättas. Det är inte sant. Om detta hade varit riktigt skulle t.ex. hemlösheten vara betydligt större i de kommuner som inte använder sig av andrahandsuthyrning än i de kommuner som gör det. Så är inte fallet. Snarare tyder beräkningarna på att det motsatta förhållandet gäller. I de kommuner där man tecknar många andrahandskontrakt är inte hemlösheten lägre. Däremot är det betydligt fler människor som lever i bostäder utan förstahandskontrakt. Herr talman! Förutom brister i besittningsskyddet, korta uppsägningstider och korta avtalstider kombineras ofta kontraktet med både integritetskränkande krav och regler som omöjliggör normala levnadsförhållanden. Det kan vara krav inskrivna i avtalet om rätt att gå in i lägenheten utan hyresgästens medgivande. Det kan vara krav om att man inte får lov att ha folk som övernattar i lägenheten, krav om förbud mot husdjur osv. - mängder med krav, som riktas mot dem som oftast har den svåraste situationen på bostadsmarknaden, som ingen av oss andra under några som helst omständigheter skulle kunna godkänna. Inte skulle vi godkänna att våra barn inte kan sova över hemma hos oss! Inte skulle vi godkänna att vår mor eller vår far inte fick övernatta några dagar i vår lägenhet! Det är de kraven vi ställer på de människor som har svårast att komma in på bostadsmarknaden. Ofta ersätts också den rätt till egen bostad som finns, på sätt och vis i grundlagen men framför allt i de bostadspolitiska målen, av en rent terapeutisk inställning: Din rätt att bo avgörs av om du följer socialtjänstens eller psykiatrins handlingsplaner. Det är det som avgör om du får tillgång till en bostad, inte ditt behov av bostad och eget hem. Jag tror att det är viktigt att vi bryter tillväxten av andrahandskontrakt och i stället ser till att människor får rätt till egna kontrakt. Ett sätt att påbörja den processen hade varit att kammaren biföll vår motion om att ändra begreppet blockuthyrare till att omfatta alla som hyr ut tre eller flera lägenheter i andra hand. Avslutningsvis har jag mycket svårt att förstå vad majoriteten i utskottet egentligen avser med sitt svar på vår motion. Antingen har man inte förstått vår motion eller så har man inte förstått vad som menas med blockuthyrning. I vilket fall som helst är det ganska illa. Vad vi kräver är - och nu ska jag vara väldigt, väldigt tydlig - att alla som hyr ut tre eller flera lägenheter i andra hand ska falla under begreppet blockuthyrare. Slutligen, herr talman: Vad vill socialdemokratin och de borgerliga partierna i det här fallet?

Herr talman! Propositionen om hyresgästinflytande tar upp många angelägna frågor som berör samspelet mellan den som hyr en lägenhet och den som äger lägenheten. Vid allt samspel är det viktigt att lyssna på alla som berörs. Här finns å ena sidan hyresgästens önskan om att känna sig trygg i sitt boende och kunna förutse sina hyreskostnader under en lång tid framöver. Å andra sidan vill fastighetsägaren ha en bra och funktionell fastighet och kunna utföra förbättrings och ändringsåtgärder för att uppnå detta. Vid en upprustning av en fastighet är det viktigt att plan och bygglagens bestämmelser om varsamhet efterlevs, så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. Detta regleras i Eftersom det inte finns bygglovsplikt när det gäller inre förändringar är det hos hyresnämnden som ett ärende först dyker upp som berör inre förändringar, och då i samband med hyressättningen. Men det är den kommunala byggnadsnämnden, eller motsvarande, som ska beakta att varsamhet efterlevs vid upprustning av en fastighet eftersom detta lyder under plan och bygglagen. Alltså bör det finnas någon form av underrättelseskyldighet för hyresnämnden att informera byggnadsnämnden om att här är en fastighet som kan beröras av varsamhetsreglerna. Detta har förslagits i en enskild kristdemokratisk motion. Regeringen har i sin proposition gått motionen till mötes genom att i en förordning föreslå att en sådan underrättelseskyldighet ska införas för hyresnämnden. I detta sammanhang vill vi påtala att det behövs en revidering av plan och bygglagen just när det gäller varsamhetskravet så att den inte bara omfattar byggnadens yttre arkitektur utan även den inre miljön. Det är ett alldeles för svagt skydd i dagens lag när det gäller inre förändringar i byggnader med kulturhistoriska värden. I plan och bygglagens 3 och 8 kap. bör en förändring införas som stärker byggnadens inre karaktärsdrag så att inte dessa förvanskas vid en ombyggnad eller upprustning. Om detta handlar reservation 27 som vi ställer oss bakom - inte yrkar bifall till men ställer oss bakom. Herr talman! Jag vill nu ta upp ett annat ämne som berörs i propositionen men som regeringen lämnat utan åtgärd, och det gäller villkoren för lokalhyresavtal vid ett dödsfall. De flesta lokalhyresavtal sluts på en bestämd tid om tre eller fem år. Avtalet kan i princip endast sägas upp vid avtalstidens slut. Detta gäller även om hyresgästen skulle avlida under pågående avtalstid. Om inte dödsboet avser att driva verksamheten vidare eller klarar av att överlåta den kan dödsboet tvingas i konkurs på grund av att lokalhyresavtalet löper. Regeringen avvisar i propositionen en regeländring med motiveringen att det är ovanligt att hyresvärdar vägrar medverka till frivilliga lösningar. Regeringen hänvisar också till att försäkringsbolag erbjuder avbrottsförsäkringar när nyckelpersoner i företag skadas eller avlider. Det är dock få småföretagare som har en sådan försäkring, vilket bl.a. kan bero på dålig kännedom om försäkringen. Det går dock inte att helt förlita sig på försäkringar och frivilliga lösningar. Därför anser vi kristdemokrater att det bör införas en bestämmelse i hyreslagstiftningen som ger dödsboet rätt att säga upp lokalhyresavtal i förtid vid dödsfall. Detta har vi skrivit om i vår motion, och det finns även med i vår reservation nr 26. För tids vinning yrkar jag dock inte bifall till någon reservation, men jag ställer mig självklart bakom alla våra motioner.

Herr talman! Närhelst vår regering ser ett problem föreslår den en ny myndighet eller ett institut. Det gör den oavsett om det finns några verkliga skäl att tro att ett sådant skulle tillföra något. Ja, den gör det även om det är uppenbart att det snarare försämrar än förbättrar möjligheterna att ta tag i problemen. För en regering som inte vill ta i problemen är sådana pseudolösningar naturligtvis en bekväm smitväg. Vi anser att propositionen Bildandet av ett familjemedicinskt institut bör avslås just för att den inte löser något utan i stället försvårar lösningar. Skälen härtill är följande: Den utgår inte från patientperspektivet utan från en yrkesgrupps egenintresse. Den riskerar därmed att fjärma discipliner som måste samverka runt patienten i primärvården i stället för att närma dem. Herr talman! Ibland skäms man för att våra skattepengar används där nyttan är så uppenbart liten. Det finns redan i dag ett stort antal organisationer och myndigheter som arbetar med frågor om kunskap och kunskapsspridning inom primärvården och som arbetar förebyggande och med folkhälsa. Det finns också, utan att något institut tillskapas, förutsättningar för att åstadkomma en bättre fungerande fortbildning för att stärka samarbetet och för att stödja primärvårdens utveckling. Herr talman! Med alla dessa redan befintliga aktörer måste man fråga sig vad det familjemedicinska institutet egentligen kan tillföra som är av nytt eller bestående värde och som berättigar att 20 miljoner kronor om året används och 60 miljoner under den första planerade tiden. Risken är uppenbar att revir befästs i stället för att murar rivs mellan primärvård och andra organisationer. Jag kan som exempel peka på att det i dag finns behov av ett ökat samarbete när det gäller omvårdnaden av äldre. Ökningen av antalet äldre ställer väldigt stora krav på samarbete mellan kommuner, landsting, sjukvård och äldreomsorg. För en adekvat medicinsk behandling av de äldre behövs därför fortlöpande kontakter mellan allmänläkare, geriatriker och psykogeriatriker. Sådana specialister måste samarbeta naturligt med allmänläkarna. Det behövs det inte ett familjemedicinskt institut till. Men det behövs den förnyelse av primärvården som vi upprepade gånger föreslagit. I stället för att försöka lösa problem genom ett särskilt institut måste de i dag verksamma inom området ges ökat handlingsutrymme för att förbättra arbetssätt, och det måste ges bättre fortbildningsmöjligheter. Herr talman! För att utveckla primärvården krävs det också att patienterna kan få ett helt annat inflytande genom valfrihet, mångfald och konkurrens i utbudet så att patienterna kan välja bort dålig vård och välja till god vård. Det ger incitament till en utveckling som överensstämmer med patienternas önskemål. Då skulle man utgå från patientperspektivet. Herr talman! Visst behövs forskning inom primärvården, och visst behövs klinisk forskning. Den kliniska forskningen i Sverige har blivit alltmer eftersatt. Primärvårdens integrering med kliniskt utvecklingsarbete måste förstärkas och tydliggöras långt mer än vad regeringen föreslår. Vi hade därför gärna sett ett forskningspolitiskt initiativ från regeringens sida där primärvården ingår som en del i en alltmer specialiserad vård i stället för ett förslag som ett institut som innebär kostnadsposter utan några som helst garantier för att det kommer att åstadkomma något som är till gagn för patient eller personal. Det finns i dag goda förutsättningar vid universitet och högskolor att i samarbete med primärvården forska inom vida områden. För att skapa möjligheter för den verkligt högkvalitativa forskningen har vi föreslagit att man tillskapar ett nationellt institut för medicin och hälsa när det gäller spetsforskningen. Något sådant hade vi velat se i stället för ett förslag som inget löser. Huvudmannaskapet för det föreslagna institutet ska begränsas till kommuner och landsting. Här sticker bockfoten fram. Regeringens förslag, herr talman, tyder tveklöst på en styrning från den alternativt drivna till den offentliga drivna primärvården. Det är en uppenbar risk att huvudmannaskapet för institutet kommer att innebära en ökad politisk styrning av vården. Det är det sista den hårt prövade svenska sjukvården behöver. Det är de som arbetar i vården som måste ha större inflytande över den liksom patienterna, som jag tidigare berört. Politisk styrning måste ge plats för kompetens och utveckling. Herr talman! Personalfrågorna i vården är noggrant kartlagda. Det gäller både bedömningar av behovet av personal som vad som ger vården bättre förutsättningar att locka personal och få den att trivas på arbetet. Det behövs inget familjemedicinskt institut för att, som det står i propositionen, identifiera och sprida kunskap om faktorer som är viktiga för rekrytering av vårdpersonal. Det behövs inget institut för att konstatera att rekryteringsfrågor löses bäst genom att tillåta mångfald med många andra arbetsgivare och konkurrens för att stimulera goda arbetsinsatser. På så sätt skapas också en riktig arbetsmarknad med konkurrerande lönesättning, vilket också är rekryteringsbefrämjande. Det som behövs är god fortbildning av all personal såväl enskilt som i samverkande team i primärvården samt gränsöverskridande arbete mellan landsting och den kommunala primärvården. Jag ska åter ta ett exempel från primärvårdens insatser inom äldreomsorgen som belyser detta. Kunskapen om olika demenssjukdomar är fortfarande bristfällig i primärvården. Många av dem som i dag diagnostiseras som dementa lider i själva verket av s.k. falsk demens som beror på depression. För det finns väl fungerande behandlingar. Det behövs inget institut för den fortbildning som behövs eftersom vi vet vad som behövs. Det behövs inte en lösning som förstärker revir utan att man praktiskt samarbetar i verkligheten med andra specialiteter, som jag skissade förut. Herr talman! En primärvård på patientens villkor uppnås inte med det institut som regeringen nu föreslår. Risken är stor att man långsiktigt gör ont värre genom att motivationen till andra förändringar minskas. I stället för att genom förändringsarbete lösa vårdens problem riskerar man att de tillförda resurserna leder till nya projekt av allehanda slag som alltid gläder någon men som enbart höjer kostnadsnivån utan att därför lösa något av sjukvårdens grundläggande problem. Jag anser att de problem som primärvården står inför i dag kan lösas med den stora kunskap och erfarenhet som finns hos vårdens befintliga aktörer om med den utveckling mot mångfald och ökat patientinflytande som vi föreslår. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1, och jag står givetvis också bakom vår andra reservation.

Herr talman! Vänsterpartiet anser att primärvården är en av de viktigaste funktionerna inom hälsooch sjukvården. Primärvården är första linjens sjukvård. Det ställer stora krav på verksamheten. Det krävs både specialisering och generalistkompetens. En väl fungerande primärvård är effektiv såväl vad avser medicinsk säkerhet som ur kostnadssynpunkt. Metodutveckling och forskning är betydelsefulla komponenter för att uppfylla dessa krav. Därför är det självklart för oss i Vänsterpartiet att tillsammans med regeringen och Miljöpartiet medverka till ett resurstillskott om 9 miljarder till primärvården, psykiatrin och äldreomsorgen de närmaste åren. På dessa områden behövs strategiska satsningar. Låt oss noggrant analysera vad som nu händer med dessa satsningar, och låt oss föra en öppen diskussion om att i framtiden kunna göra ytterligare satsningar på inte minst primärvården. Fru talman! Vi är alltså med och står för ekonomiska förstärkningar av primärvården. Men vi var och är kritiska till delar av inriktningen på den nationella handlingsplanens skrivningar om primärvården. Vi menar att de är alltför ensidigt inriktade på läkarens roll i vården och enligt vår mening idealiserar privatisering av primärvårdens drift om en utvecklingsväg. I den nationella handlingsplanen aviserades också ett familjemedicinskt institut. Det har nu resulterat i föreliggande betänkande. Här har vi en rad kritiska synpunkter kvar, men det är roligare att börja med de positiva omdömena. Vi i Vänsterpartiet anser att det är bra att det ges möjlighet till metodutveckling och forskning inom primärvården utifrån dess specifika situation. Under utskottsbehandlingen har en mycket viktig förstärkning av denna inriktning skett genom att utskottet beslutat om ett tillkännagivande av att institutet också ska beakta folkhälsoaspekter som en del av utvecklingsarbetet. Samverkan ska ske med Statens folkhälsoinstitut. Det är en utvidgning av uppdraget som sker utifrån motioner av Vänsterpartiet och Centerpartiet, där glädjande nog utskottet efter diskussioner står bakom de nya skrivningarna. Det är mycket bra! Ett annat mycket positivt ställningstagande i betänkandet är att utskottet beslutat att i enlighet med riksdagsrevisorernas förslag tillkännage till regeringen en översyn av språkutbildningen för utländsk vårdpersonal. Vi ser fram emot en sådan översyn och lyfter därför inte fram vår motion på området. Men vi fortsätter att bevaka denna fråga mycket noggrant. Jag går så över till några mer kritiska synpunkter. Vi ställer oss ytterst tveksamma till begreppet och benämningen familjemedicin. Vi har vid flera tillfällen fått höra, som enda motivering till namnbytet, att det är en internationellt anpassning. Men vad är familjemedicin? Att andra länder har valt att kalla primärvården för familjemedicin kan inte vara ett tillräckligt tungt argument utifrån våra förhållanden. Vi har ju, tycker vi i Vänstern, ganska goda socialpolitiska traditioner och idéer i vårt land. Vilka tillstånd, vilka sjukdomar och vilka patienter har anknytning till familjen? Jag kan lätt tänka mig in i situationen att en äldre kvinna som sedan länge är änka med vuxna barn känner sig väldigt främmande inför att gå till familjeläkaren. Det är dessutom mycket tveksamt om det i dag finns ett behov av eller önskemål om att familjens alla medlemmar ska gå till samma läkare. Jag frågar mig också: Varför byta till begrepp som familjemedicin och familjeläkare men ha kvar distriktssköterska som begrepp? Eller är förslag på gång om familjesköterska? Jag hoppas verkligen inte det. Vänsterpartiet anser att ett mer lämpligt namn på institutet och specialiteten vore primärmedicin. Det skulle i högre grad motsvara dess faktiska uppgift och placering, menar vi. Det skulle mer vara i linje med våra social och hälsopolitiska traditioner. Fru talman! Primärvårdens patienter är i dag ofta människor som kan ha ett flertal olika sjukdomar av både akut och kronisk karaktär och som berör kropp, själ och sociala villkor. Det krävs därför ett folkhälsotänkande i primärvården innefattande också klassoch könsperspektiv. Det krävs också att primärvården organiseras mer utifrån ett teamtänkande. Glädjande nog finns det skrivningar som pekar hän mot ett tänkande i denna riktning. Det är en bra utveckling jämfört med den nationella handlingsplanen. Men om vi fortsätter dessa tankar leder de åtminstone oss i Vänsterpartiet till att anse att primärvården även har behov av samverkan med andra specialistfunktioner än den allmänmedicinska. Det kan vara geriatriker, som är viktiga inte minst när det gäller äldreboende, psykiatriker och pediatriker - det är kanske några av dem som närmast ligger till hands. Vi har lyft fram dessa aspekter i ett särskilt yttrande, och kommer givetvis att följa också denna fråga noga framöver. Fru talman! I propositionen tar man inte ställning till institutets placering. Men Vänsterpartiet vill understryka att det är viktigt att betona att metodutvecklingen inom primärvården måste gälla hela landet. Villkoren och behoven skiljer sig mycket åt mellan glesbygd och storstad och mellan småstad och förort. Vi anser därför att institutet bör rekommenderas en placering utanför storstadsområdena. I dag har vi en teknisk utveckling som medger en närhet i kunskapsutbyte som inte är beroende av den geografiska placeringen. Det finns därför mycket goda skäl att placera det föreslagna institutet utanför storstadsområdena om vi menar allvar med att hela Sverige ska leva och utvecklas rättvist. Fru talman! Det är mycket positivt och alldeles nödvändigt att som föreslås utvärdera verksamheten noggrant och löpande under den treårsperiod som nuvarande finansiering avser. Det är en viktigt förutsättning för oss i Vänsterpartiet. Vi har som sagt fortfarande kritiska synpunkter och reservationer, men vi ser också möjligheter att återkomma och fortsätta att arbeta för en förbättrad primärvård. Fru talman! Vi i Vänsterpartiet står bakom alla våra reservationer, men jag nöjer mig för tids vinnande med att yrka bifall till reservationerna 9 och 10.

Fru talman! Det är väl ganska typiskt att Kristdemokraterna reagerar på att någon gör en kritisk granskning av begreppet familjemedicin, Chatrine Pålsson. Det reagerar Kristdemokraterna direkt på. I Vänsterpartiet har vi den uppfattningen att vi lever i ett samhälle där kärnfamiljen på många sätt fortfarande utgör normen för hushållsbildning och samlevnad mellan människor trots att de facto miljoner människor i vårt land inte lever i kärnfamiljer. Det finns, för att använda ett av Kristdemokraterna och andra borgare mycket omhuldat uttryck, en stor mångfald när det gäller hur människor väljer att leva sina liv i dag. Därför reagerar vi på att normen i begreppsbildningen fortfarande utgörs av kärnfamiljen. Därav det något tillspetsade uttrycket "död åt familjen" som Kristdemokraterna naturligtvis också drar fram i detta sammanhang. Nu har ju Chatrine Pålsson chansen att i stället svara på mina frågor om varför det kallas familjemedicin och varför det kallas familjeläkare. Det var det jag ifrågasatte i mitt anförande. Vad är det som ligger bakom det här begreppet? Varför väljer Kristdemokraterna att ställa upp bakom det begreppet, som tidigare varit främmande i svensk sjukvårdsdebatt? Ska vi gå över till en annan tradition med rötterna i de latinska länderna runt Medelhavet, där familjen alltid utgjort grundvalen i det socialpolitiska nätet? Det håller faktiskt också på att förändras i dessa länder, men vi tar i stället ett steg tillbaka. Jag tycker att det är att gå baklänges. Sedan till frågan om att vi skulle påstå att allt är gott och väl så länge det är offentligt styrt. Det är en lögn Chatrine Pålsson. Det har vi aldrig påstått så oförblommerat som Chatrine Pålsson påstår. Det händer naturligtvis mycket negativt och oacceptabelt i den offentliga vården - det ska vi öppet diskutera och kritisera - likaväl som det händer i de privata institutionerna. Jag väntar på att Chatrine Pålsson ska ta upp de negativa saker som händer i de privata institutionerna. Hittills har jag inte någon gång hört Chatrine Pålsson säga något om det.
Fru talman! Om Rolf Olsson inte har hört mig säga det någon gång, så ska jag säga det i dag. Jag beklagar all vanvård oavsett driftsform. Jag har faktiskt också ett stort hjärta för personalens situationen inom de olika driftsformerna. Det är inte så enkelt att hinna och orka med det man åläggs och inte har utbildning för. Det handlar alltså om att vi måste underlätta så att man kan ge god vård enligt ett djupt etiskt mönster om människovärde. Kära Rolf Olsson, oavsett vad Vänsterpartiet tycker föds vi alla in i en familj. Vi har ingen möjlighet att komma till på något annat sätt, alltså finns det en basfamilj. Begreppet familjeläkare har säkert kommit till därför att man tror att en hel familj ska välja samma doktor eftersom man har lättare att se helheten då. Man har lättare att se den grupp som finns där och kanske förstå situationen i olika sammanhang. Det är viktigt att komma ihåg att vi människor är en helhet med ande, själ och kropp, med sociala, andliga, fysiska och psykiska behov. Ingen människa lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Jag vet att man lever och bor tillsammans på olika sätt, men de allra flesta har en liten trygg gemenskap runt sig. Begreppet familjemedicinskt centrum visar kanske inte riktigt vad det handlar om, men det står ju familjeläkare. Som sjuksköterska skulle jag själv inte ha någonting emot att kallas familjesköterska.
Fru talman! Det är bra att Chatrine Pålsson i dag är så tydlig med att hon också kan tänka sig att kritisera privata institutioner. Jag hoppas att den inställningen håller i sig. Jag har inte tyckt att den har varit särskilt förhärskande tidigare. Låt mig gå över till begreppet familjemedicin. Alldeles oavsett vad Chatrine Pålsson säger anser jag att vi i stället bör bygga vidare på de traditioner som jag tycker har varit förhållandevis framgångsrika i vårt land internationellt sett. Vi har haft individen i centrum för de åtgärder som vi har byggt. Vi har haft en generell välfärdspolitik som har gynnat alla oavsett vilka familjeförhållanden man har haft. Jag tycker att det är efter den linjen man bör utveckla primärmedicinen och se den som den första linjens kvalificerade hälso och sjukvård där man betonar teamtänkande och ett samarbete med andra specialiteter i stället för att införa ett mystifierande begrepp som familjemedicin.
Fru talman! Jag tror självfallet att det familjemedicinska centrumet kommer att spela en otroligt bra roll och ta kontakter och utforma sin verksamhet som de anser bäst. Det är jag inte ett dugg rädd för. Jag tror inte heller att individen inte kan komma i centrum om det kallas ett familjemedicinskt institut. Jag hoppas att inte Rolf Olsson tror det heller. Det är faktiskt den socialdemokratiska regeringen, som Rolf Olsson egentligen stöder, som har lagt fram förslaget. Sedan verkar det som om jag ska stå till svars för det, och det gör jag gärna. Med det är faktiskt ni som är stödparti där. När det gäller kvaliteten i vården har jag sagt oerhört många gånger att den inte beror på driftsformen utan på bemötandet. Jag har t.o.m. sagt att jag tror att de allra flesta som kommer inte ens frågar vem personalen får sin lön av. Jag tror inte att någon äldre, när man får sin hjälp morgon, middag och kväll av hemtjänsten, frågar: Var får du din lön ifrån? Det är viktigast att se vilken kvalitet det är och vilket bemötande och vilken respekt jag får. Det är därför som det är så viktigt att komma ihåg att det är utifrån individens perspektiv som vi ska bygga en god kvalitet i sjukvården. Ju mer åren går, desto mer övertygad blir jag om att vi behöver en värdighetsgaranti på olika nivåer för att garantera detta. Jag hoppas att Rolf Olsson kan ställa upp på det, och att vi också kan få andra att ställa upp på det.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 2 och 10, men jag står självfallet även bakom övriga reservationer där Centerpartister finns med. Fru talman! En riksdagsmajoritet där Centerpartiet ingick beslutade under hösten 2000 att ställa sig bakom den nationella handlingsplanen för utveckling av hälso och sjukvård. I handlingsplanen ingick att ett familjemedicinskt institut skulle utredas. Ekonomiska medel anvisades. Svensk förening för allmänmedicin var, som jag uppfattat det, idégivare. Primärvården är basen för hälso och sjukvården. Den erbjuder en bred och vardagsnära hälso och sjukvård. Primärvården har en viktig uppgift att förebygga ohälsa, vårda och behandla och vid behov remittera vidare. Alla som jobbar inom primärvården, hela teamet, har en avgörande roll för ett bra resultat. Centerpartiet har i högsta grad medverkat till att nya resurser kommer primärvården till del. Nu räcker det inte med enbart resurser. I lika hög grad fordras åtgärder för att stimulera utveckling av kunskap och verksamhets och arbetsformer för primärvården. Det rör läkarnas kompetensutveckling, men minst lika viktigt är det att beakta även övriga personalkategoriers behov av kompetensutveckling. Centerpartiet ser med tillfredsställelse på tillkomsten av ett familjemedicinskt institut och känner sig delaktigt i tillkomsten av institutet. Centerpartiet tillstyrker också den av regeringen föreslagna inriktningen och organisationen av institutet. Vi saknade dock såväl i utredningen som i propositionen ett ordentligt besked om att folkhälsoarbetet är ett mycket viktigt uppdrag för primärvården och en mycket viktig uppgift för det föreslagna familjemedicinska institutet. Centerpartiet och Vänsterpartiet har i motioner föreslagit tillägg om att institutets inriktning även ska vara att arbeta med kunskapsutveckling för förebyggande åtgärder inom primärvården, och till min glädje finns det nu en utskottsmajoritet för ett tillkännagivande i den delen. Det gläder mig mycket. Folkhälsan är nästa stora steg i arbetet med vård och omsorg. Vi behöver en mer hälsoinriktad hälso och sjukvård - och där har primärvården en oerhört viktig uppgift. Centerpartiet har den uppfattningen att riksdagen bör besluta om lokaliseringen av det familjemedicinska institutet. Vi anser att institutet ska lokaliseras utanför storstadsområdena. Men i vanlig ordning är 08-perspektivet inte lätt att bryta. Jag är besviken över detta men egentligen inte ett dugg förvånad. Det handlar om politisk vilja och om attityder. Förslaget till stadgar för institutet beskriver detta övertydligt. I § 8 om sätet i Stockholm står det om föreningsstämman: "Stämman skall hållas i Stockholm. Om extraordinära omständigheter kräver det får stämman hållas på annan ort." Tack för det! Jag hoppas och tror att det familjemedicinska institutet kommer att lyckas och vill via protokollet önska institutet lycka till. Fru talman! Utskottet har även behandlat några motioner som inte direkt berör institutet. För Centerpartiets del handlar det bl.a. om kvalitetsregister och vår vilja att öppna desamma för medborgarna. Vi menar att patienter som vill utnyttja sin valfrihet vid val av vårdgivare måste har rätt att ta del av vårdarbetets resultat och kvalitet. Ett steg mot den konsumentmakt som samhället i många andra sammanhang eftersträvar är att kvalitetsregistren blir tillgängliga för vårdsökande. Jag vet att Socialstyrelsen arbetar med detta. Det är en process som Centerpartiet vill påskynda. Centerpartiet står slutligen bakom utskottets bifall till Riksdagens revisorers förslag om en översyn av utformning, lokalisering och dimensionering av språkutbildningen för utländsk vårdpersonal. Jag och Centerpartiet har härutöver, vilket framgår av reservation nr 11, föreslagit ytterligare åtgärder för att underlätta för utländsk vårdpersonal att komma in på arbetsmarknaden. Behovet av personal inom vård och omsorg är stort. Vi måste alla hjälpas åt med att klara detta.

Fru talman! I över 25 år har Folkpartiet liberalerna fört en kamp för att förbättra primärvården, den vård som även riksdagen har uttalat ska utgöra basen i hälso och sjukvården. Det viktigaste inslaget för vår del har varit genomförandet av husläkarreformen, som garanterar alla medborgare en fast läkarkontakt inom primärvården. Som ett resultat av den borgerliga valsegern 1991 infördes husläkarreformen i början av 1993, men den socialdemokratiska regeringen avskaffade den efter regeringsskiftet 1994. Men efter 25 år av motstånd inte minst från Socialdemokraterna kom den nationella handlingsplanen för hälso och sjukvården, och husläkarreformen genomfördes och beslutades till stor del av riksdagen i slutet av år 2000. Primärvården har blivit bättre tack vare att alltfler har insett betydelsen av en fast kontakt med vården, naturligtvis i första hand med husläkaren men självklart också med övrig personal. Bristen på läkare har dock gjort att ännu inte alla invånare har fått den fasta läkarkontakten. Också en ovilja i en del landsting - eller kanske man kan uttrycka det på följande sätt: en vilja att satsa på slutenvården i stället för på primärvården - har gjort att primärvården ännu inte fungerar på ett bra sätt. Folkpartiet liberalerna ställde sig i huvudsak bakom den nationella handlingsplanen för utveckling av hälso och sjukvården och även inrättandet av ett familjemedicinskt institut eller - som vi hellre hade kallat det - ett husläkarinstitut. Vi känner att det är angeläget att det drivs ett aktivt arbete för att utveckla primärvården genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Också kvalitetsarbete och metodutveckling är viktiga delar i institutets arbete. Rekryteringsfrågorna är, som jag tidigare nämnt, en orsak till de brister som finns, och de faktorer som har betydelse för rekryteringen behöver analyseras och belysas på ett sätt som gör att personalrekryteringen kan tryggas långsiktigt. Fru talman! Det kan naturligtvis finnas många viktiga arbetsuppgifter för institutet, men vår mening är att institutets viktigaste uppgift är att skapa kontakter och kommunikation mellan alla primärvårdens intressenter. Det finns på flera håll i landet intressanta arbetssätt som har utvecklats inom primärvården, och det gäller inte minst de privata husläkarmottagningarna. Landstingens mottagningar har varit något trögare när det gäller förnyelse, och vi ser det som en viktig uppgift för institutet att även ta till vara och sprida de goda exempel som finns. Utskottet har i betänkandet gjort ett tillägg när det gäller verksamhetsinriktningen så att den utvidgas till att avse även folkhälsoaspekterna, detta i enlighet med ett motionsförslag från Centerpartiet. Folkpartiet liberalerna välkomnar detta tillägg, och vi tycker att det är bra att alla partier - utom Moderaterna, som yrkar avslag på hela propositionen - nu står bakom tillägget. Primärvården är en viktig aktör på folkhälsoområdet, kanske inte minst vid patientkontakter - och då menar jag inte bara patient-läkar-kontakten utan även kontakten med övrig personal - liksom inte minst inom barnhälsovården och mödrahälsovården. Primärvårdens uppgift på folkhälsoområdet innefattar också att förmedla kunskap till andra aktörer. Inom folkhälsoområdet krävs samverkan mellan många olika aktörer om arbetet ska bli framgångsrikt. Fru talman! I det här betänkandet behandlas också ett antal motionsyrkanden från allmänna motionstiden och Riksdagens revisorers förslag om svenskundervisning för invandrare och invandrares arbetsmarknad. Vi har i det här betänkandet med en motion från allmänna motionstiden, där vi har ett yrkande om den bristande medicinska kompetensen i äldreboenden. Folkpartiet liberalerna kräver samverkansavtal mellan kommuner och landsting som ger fler läkare, gärna med geriatrisk kompetens, i äldreboendet. Till varje äldreboende bör knytas en läkare som har ansvar för att regelbundet besöka enheten och se till att de som bor där får en god medicinsk vård. Det kan vara en husläkare eller en geriatriker. Denna läkare ska självfallet också vara ett stöd för personalen. Enligt vår mening ska det dessutom vara så att den enskilde boende ska kunna välja att ha en egen husläkare. Utskottets majoritet är välvilligt inställd till det och har så varit under flera år, men vi tycker att det händer för lite. Det går för sakta, och under tiden far äldre människor illa. Vi får tyvärr alltför ofta rapporter om brister inom äldreomsorgen som till stor del handlar om brister i den medicinska vården. Vi vidhåller alltså vårt yrkande. Jag yrkar bifall till vår reservation nr 8 under punkt 7. Vad gäller avsnittet om Riksdagens revisorers förslag har Folkpartiet även där två motioner som handlar om invandrares svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, i det här fallet vården. Där har våra yrkanden tillgodosetts genom att utskottet förordar bifall till Riksdagens revisorers förslag att en särskild översyn ska göras av utformningen, lokaliseringen och dimensioneringen av språkutbildningen för utländsk vårdpersonal. Fru talman! Jag yrkar i övrigt bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Fru talman! Ett av sjukvårdens grundläggande problem är att sjukdom uppstår. Därför är det väsentligt att ett familjemedicinskt institut kommer till stånd. Institutet ska jobba förebyggande. Det familjemedicinska institutet har fått en väldigt viktig uppgift i folkhälsoarbetet, med anledning av Vänsterpartiets och Centerpartiets motioner som utskottet har ställt sig bakom. Uskottet föreslår alltså ett tillkännagivande om ett nära samarbete med Folkhälsoinstitutet. Vi såg i går i ett TV-inslag från det stora diabetesseminariet ett exempel på hur en vårdcentral kan jobba förebyggande. Docent Melker Falkenberg jobbar på en vårdcentral i Kisa och har gjort ett pionjärarbete ur folkhälsoaspekt när det gäller diabetes. Vad jag inte kan förstå är de olika begrepp som förekommer. Tidigare hade vi husläkare. Nu talas det om familjeläkare. Jag vet inte om jag hörde rätt men jag tyckte att jag hörde en betecknande felsägning i Chatrine Pålssons första anförande. Hon talade om ett familjeinstitut. Det är ju en sammandragning av "familjemedicinskt institut", en ganska betecknande förkortning. Jag ställer mig frågande till begreppen familjeläkare och husläkare. Vad är det för fel med begreppen primärvård och allmänläkare? Chatrine Pålsson påpekar också att tanken med en familjeläkare är att en hel familj ska söka samma doktor. Det kanske är det synsättet som förklarar att jag och många med mig studsar inför begreppet familjeläkare och associerar till barnavårdscentralen. Jag har haft svårt för det begreppet. Nu är jag ny i socialutskottet och kanske inte inne i terminologin. Jag ställer mig bakom Vänsterpartiets förslag att vi ska kalla det för primärmedicinskt centrum. Primärvården är ett etablerat begrepp. Jag förstår inte vad det är för fel med det. Kanske hade jag sökt familjeläkare för några år sedan, när mina barn bodde hemma. Men vad ska jag hos familjeläkaren att göra nu? Min gamla mamma, vad ska hon till familjeläkare att göra? Hon behöver en geriatriker. Vad är det för fel på begreppet allmänläkare? Varför har denna situation uppstått? Vi fick en förklaring tidigare. Jag vet inte om det är den som gäller. På den punkten finns en reservation från Miljöpartiet. Annars ställer vi oss bakom utskottets förslag i betänkandet. När det gäller institutets placering är vi flera partier - Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Centern och Miljöpartiet - som tycker att det är helt galet att man i en så decentraliserad vårdform ska centralisera själva institutet till Stockholm. Det är alldeles omotiverat med tanke på att man ska jobba mycket med IT. Även den reservationen ställer jag mig bakom. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 9 och 10 för Miljöpartiets del.
Fru talman! Förr, på den gamla tiden, hade provinsialläkaren ansvar för allt och jobbade nästan dygnet runt. Man kom till provinsialläkaren med nästan allting. Då fanns det en helhet. Sedan rådde en socialistisk princip under många år: Vården var områdesindelad. Alla som bodde i ett område skulle ha samma doktor. Den borgerliga regeringen 1991-1994 föreslog husläkarsystemet, som jag också hade synpunkter på. Ett hus behöver ju inte gå till doktorn. Men jag förstod innebörden och tyckte att begreppet inte var så viktigt att man skulle diskutera det. Tanken med familjeläkare är att man tror att det finns en vinst i att alla i en familj väljer samma allmänläkare. Det är utifrån det synsättet man ska se allmänläkaren, som också är specialist. Det är så oerhört viktigt att man kan se helheten i en familj. Olika faktorer kan ses ur många perspektiv. Jag tycker att det är ett fint namn och har ingen svårighet att ställa upp på det. Men jag får respektera andra som absolut inte kan tänka sig det. Jag nöjer mig med det.
Fru talman! Jag är väl förtrogen med de historiska begreppen, både provinsialläkare och distriktsläkare. Jag studsar inför begreppet husläkare, precis som Chatrine Pålsson påpekade. Det finns i och för sig sjuka hus. Allmänmedicin är mycket riktigt en specialitet som är mycket användbar inom primärvården. Jag tycker att vi kan hålla kvar vid de begrepp som vi är bekanta med. Kristdemokraterna bortser från den personliga utveckling som sker hos de olika individerna i en familj. Barnen flyttar hemifrån och gamla mamma blir ensam kvar. Jag tackar för att man blir respekterad när man tycker att begreppet känns lite egendomligt. Jag är också tacksam för att Kristdemokraterna inte beskyller Miljöpartiet för att önska död åt familjen, bara för att vi stöder reservation 9.

Fru talman! Det betänkande vi nu debatterar handlar om hur vi socialdemokrater vill stimulera och utveckla primärvården i Sverige. Svensk sjukvård har varit mycket framgångsrik under de senaste decennierna. Den medicinsk-tekniska utvecklingen har flyttat gränserna för det möjliga. Vi kan rädda liv och öka livskvaliteten för många människor. Framgångarna har inte varit förbehållna någon särskild grupp i samhället. Alla har kommit i åtnjutande av dem. Men framgångarna har också en baksida. De medicinska landvinningarna gjordes samtidigt som staten sakta men säkert gick mot en finansiell kris. Den besparingspolitik som vi socialdemokrater tvingades tillgripa för att få landets ekonomi på fötter genomfördes delvis till priset av att sjukvården inte kunde räkna med nya friska pengar under många år. Det medförde kraftiga personalnedskärningar. Sjukvården, i synnerhet sjukhusen, slimmade sina organisationer för att effektivisera sin verksamhet. Någonstans här på vägen förlorade också vården på många håll sin omvårdnadsuppgift. Konsekvenserna av detta möter vi dagligen när vi besöker sjukvården eller läser de svarta rubrikerna i pressen om krisen i vården. Vi socialdemokrater lyckades dock vrida ekonomin i rätt riktning. I ett par år har vi socialdemokrater nu gjort ett flertal satsningar för att stärka sjukvårdens två grundläggande mål: Dels gäller det sjukvårdens allemansrätt som innebär att varje människa ska få vård efter behov, oavsett hennes ekonomiska eller sociala omständigheter. Det kräver i sin tur att sjukvården är solidariskt och gemensamt finansierad samt att den är demokratiskt styrd. Dels gäller det en fungerande vårdkedja som innebär att patienten vid behov snabbt kommer i kontakt med primärvård som behandlar eller remitterar patienten till rätt specialist. Vad vi för att klara dessa mål hittills gjort är den största statliga satsningen på sjukvården någonsin, totalt 14 miljarder kronor. Men det kommer inte att räcka. Bristerna i tillgänglighet inom primärvården, som är vårdkedjans första länk, kräver ytterligare satsningar vad gäller både pengar och kompetens. Primärvården, som alltså är basen för svensk sjukvård, har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. Den medicinska utvecklingen har gjort det möjligt att inom primärvården i större utsträckning behandla många sjukdomar som tidigare krävde slutenvård. Patienterna kan i stället kurera sig hemma, inte på sjukhuset. Framtidens primärvård måste alltså bygga ut sin kapacitet för att möta behovet av planerade besök och jourbesök av läkare och sjuksköterskor i patienternas hem. Vi bör också utgå från att primärvårdens resurser kommer att inriktas på den allt större gruppen äldre i landet. I den nationella handlingsplan för sjukvård som den socialdemokratiska regeringen lade fram år invånare samt att patienterna ska ha möjlighet till en fast kontakt hos en familjeläkare. För att offensivt stödja och stimulera utvecklingen av primärvården, så att den snabbare och bättre kan möta de här utmaningarna, vill vi socialdemokrater skapa ett familjemedicinskt institut. Institutets huvuduppgift ska vara att genom utveckling och spridning av kunskap bidra till att utveckla primärvården och därigenom stärka den svenska familjemedicinen. Institutet får därmed också rollen som nationellt stöd och inspirationskälla för kompetensutveckling av alla personalgrupper inom primärvården. Då talar vi om sjukgymnaster, läkare och alla andra personalgrupper som framtidens primärvård kan omfatta. Fru talman! Låt mig gå vidare och utveckla vår syn på institutets uppgifter. När det gäller fortbildningen tror jag att man ska vara försiktig och inte på ett så här tidigt stadium lasta på institutet och detaljstyra institutet alltför mycket. Det viktiga för det här institutet är att stimulera och utveckla modeller för teamgemensam kunskapsutveckling mellan landstingens och kommunernas primärvård. I övrigt ska institutet inrikta sig på att ge personalen den fortbildning som personalen behöver. Det handlar då om att institutet får i uppgift att initiera och utveckla fortbildningsinsatser. Här handlar det om att vara en spindel i nätet som ska samordna redan i dag goda insatser samt framtida nya idéer och tankar på fortbildningsområdet. När det gäller kvalitetsarbete och metodutveckling är god kvalitet grundläggande inom hälso och sjukvården. Institutet ska här jobba med att utveckla arbetsmetoder inom primärvården och också beakta folkhälsoaspekterna. Det handlar om att sprida kunskaper och erfarenheter kring betydelsen av hälsofrämjande och förebyggande arbete. Fru talman! Sedan har vi vården av äldre. Här vet vi att det finns ett stort behov av utveckling inom primärvården så att denna bättre motsvarar de krav som man ska kunna ställa på vården av äldre med omfattande behov. Institutets roll blir att förbättra kunskapsutvecklingen på området. Särskilt bör diagnostisering vara ett fokuserat område för institutet att arbeta med och sprida kunskap om. Vi måste tidigare och med större säkerhet kunna fastställa rätt diagnos; detta för att vi ska kunna forma rätt sorts kompetens och insatser inom den framtida primärvården. När det gäller detta med ett ökat antal specialister på olika områden håller Socialstyrelsen i just ett planeringsstöd för tillförskaffandet av specialister. Kombinationen av teamuppbyggnad och nämnda insats på diagnostisering tycker jag ska vägleda institutet när det gäller att självt komma med förslag och att fatta viktiga beslut. Avslutningsvis, fru talman, återkommer jag till det som är viktigt när det gäller institutets roll och inriktning. Institutets arbete ska inriktas på konkreta och allmänt förekommande frågor som berör primärvården för att på så sätt utgöra ett stöd för personalen i primärvården. Detta är ett viktigt område. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i samverkan med Folkhälsoinstitutet är också en viktig roll och inriktning. Vad vi nu snart ska fatta beslut om är ett nätverk för att stärka och utveckla primärvården - ett nätverk som ska ha referenser från vård i glesbygd och storstad att arbeta med - men också för att arbeta med att sprida redan goda lösningar till alla delar inom den svenska primärvården. Med detta, fru talman, yrkar jag avslag på reservationerna och bifall till utskottets förslag i betänkandet i dess helhet.

Fru talman! Förutom den något intressanta diskussionen om vad institutet ska heta som väl mer belyser dess onödighet skulle jag vilja fråga Lars U Granberg vad institutet egentligen ska göra. Här har getts förklaringen att det ska göra si och så. Men även regeringen skriver att det redan i dag finns ett stort antal organisationer och myndigheter som arbetar med frågor om kunskap och kunskapsspridning inom primärvården, såväl nationellt som regionalt och lokalt. Vad är det som institutet ska tillföra? Vad är det för kunskap som inte sprids genom de kanaler som finns? Vad är det som hindrar landsting och kommuner att utveckla teamsamarbete och som gör att det behövs ett institut som går in och talar om att utveckla ett teamsamarbete? Vad är det som saknas i fråga om folkhälsan? Vi har ju Socialstyrelsen som arbetar med det området. Vi har också Folkhälsoinstitutet samt regionala folkhälsoenheter ute i landstingen, och kommunerna arbetar med folkhälsa och prevention. Vad är det som institutet ska tillföra som inte dessa kan göra om de får stimulans att arbeta och ges sådana villkor? Vad som behövs är inte ett nytt institut som ska sitta och bevaka sitt område, ta kontakter och byråkratisera vägarna. I stället behövs det lite smörjmedel så att man har krav på att de resurser som vi redan sätter av fungerar. Sedan säger Lars U Granberg att Socialdemokraternas stora mål med vad de har gjort är att de har velat säkra allemansrätten i sjukvården. Under de sju år som ni har haft regeringsmakten har allemansrätten eroderats, grävts ur. Det är ju nu som folk har allt svårare att få tillgång till sjukvården och primärvården. Det var betydligt bättre under den borgerliga regeringen. Nu måste människor skaffa sig privata försäkringar därför att de inte kan lita på primärvården och sjukvården i övrigt. Lars U Granberg säger att Socialdemokraterna säkrar allemansrätten. Det är ju det som ni totalt har misslyckats med.
Fru talman! Jag var inne på huvuduppgiften för institutet i mitt anförande. På de områden där det finns goda kunskaper att tillgå ska institutet utgöra ett nätverk. Man ska samla ihop kunskaper och se till att de sprids. Man kan tyvärr inte säga att det finns en teamkänsla i primärvården runtom i hela Sverige. Detta institut kan samla på sig kunskaper från ställen där teamarbetet har nått längre och sprida dem vidare till de områden som inte har lyckats komma så långt. En annan viktig orsak till att vi lägger fram detta förslag är att professionen var väldigt positivt inställd till institutet, förutom en grupp och det var Läkaresällskapet. Man betonade att institutet kan få betydelse för utveckling av professionalism inom primärvården. Det är också ett argument för att vi vill inrätta institutet.
Fru talman! Jag är något förvånad. Nätverk kännetecknas just av det är ett nätverk för kommunikation. Men här ska man tillgodose nätverkets behov genom att centralisera och byråkratisera kontakterna. Jag undrar om Lars U Granberg vet hur mycket konferenser som hålls. Varför ska ett institut behöva att sprida kunskap om olika modeller? Problemet är snarare att det är för mycket konferenser, vilket gör att folk är borta från sina arbetsplatser. I stället för att vårda sina patienter deltar folk i konferenser om hur de ska samarbeta, men sedan samarbetar de inte. Felet ligger ju på en helt annan nivå. Det finns möjlighet att sprida kunskap via IT. Varenda vårdcentral är uppkopplad på nätet och där kan man gå in och skaffa sig kunskaper, inte bara från Sverige utan från hela världen. Det hela är en illustration av hur man bygger upp någonting som - precis som Lars U Granberg säger - en del av professionen var positiv till. Svensk förening för allmänmedicin var positiv. För dem är detta lite grann av att få en liten guldkant och möjlighet att visas upp. Men det finns ju inget patientperspektiv här, och det finns inget stöd från andra. Man anser att detta i stället riskerar att cementera det revir som redan finns och där det är svårt för allmänmedicinare att samarbeta med övriga specialister. Detta bör i stället rivas upp, och man bör se till att det kommer till stånd ett verkligt samarbete. Det var naturligtvis ett krav från Svensk förening för allmänmedicin på regeringen att man måste lägga det här offret på föreningens altare för att de skulle stödja den nationella handlingsplanen som antogs för ett par år sedan. Då hade föreningen detta som krav. Men det tillför ju inte patienterna och inte utvecklingen av vården någonting, utan det är bara en åtgärd för att visa att man har gjort någonting. Men det är ingenting som tillförs vården.
Fru talman! Leif Carlson och jag har helt olika syn på det här institutet och dess möjligheter. Institutet ska jobba i tre års tid. Det kommer att göras löpande utvärderingar av institutets arbete, och vi kan säkert ta del av vad man åstadkommer respektive inte åstadkommer under dessa tre år. Vi får nog återkomma längre fram till den debatt som vi är inne på nu. Men vi har helt skilda åsikter om vad institutet kan åstadkomma.
Fru talman! Jag förstår att Lars U Granberg har planerat att hålla ett anförande om bildandet av ett familjemedicinskt institut. Men jag vill ändå fråga: Vad ska regeringen göra åt äldrevården och det som inte fungerar? Jag är solklar över att om detta hade uppdagats i någon vård med en annan driftsform hade regeringen agerat. Jag undrar: Hur ska man agera? Man kan inte bara säga att det ska bildas ett familjemedicinskt institut. Tycker Lars U Granberg att införandet av en värdighetsgaranti skulle vara en lösning på problemet?
Fru talman! Först vill jag gå in på Catherine Pålssons huvudanförande där hon tog upp händelserna i Gislaved. Det som har hänt är tragiskt för alla som jobbar inom äldrevården. Många gånger handlar det om personers lämplighet att jobba med människor, vilket är väldigt svårt att skydda sig emot oberoende vilken driftsform man tillämpar eller vilka regler som man sätter upp. I det här fallet handlar det kort och gott om personer. Vad ska vi göra för att komma till rätta med problemet? Jag tror att det är viktigt att inrätta ett familjepolitiskt institut och att det får jobba med just diagnostisering kopplat till en primärvård som har möjligheter att genom teamverksamheter rotera specialkunskaper från landstinget till primärvården. Teamverksamheten ska hela tiden vara flexibel och kunna anpassas efter behov. Dessa behov ska institutet läsa av. Det är en av deras uppgifter.
Fru talman! Jag vill börja med att instämma i Lars U Granbergs konstaterande, att alla givetvis mår dåligt i en sådan här situation. Det är nog många fler Man vill göra ett bra jobb, och man försöker så gott man kan. Men man har inte möjlighet att tillgodose alla olika krav som ställs på en. Mycket av personalens kraft har pumpats ur. Man har inte så värst mycket kvar att ge när det kommer nya besparingskrav. Jag har den allra största förståelse för denna otillräcklighet. Trots allt räcker det inte att ha förståelse. Vi måste också göra någonting. Det är beklämmande. Jag skäms över att ädelreformen nu har varit i kraft i tio år, och vi har inte ens lyckats att utbilda lite mer än hälften av personalen inom dessa boenden - precis som om inte dessa pensionärers sjukdomstillstånd skulle vara lika viktiga att behandla som de sjukdomstillstånd som vi i vår ålder har. Vi ska känna empati för hela situationen, och det gör jag också. Men vi är ansvariga för de människor som har det svårt och som inte själva kan hävda sin rätt, nämligen pensionärerna. Vad ska vi då göra?

Fru talman! Jag tycker att vi ska hålla oss till det som vi ska debattera. Jag tror att det finns många goda idéer. Man har jobbat olika ute i kommunerna. I min hemkommun Piteå har man en väldigt bra äldrevård och äldreomsorg. Man har gjort forsknings och utvecklingsinsatser. Det finns inga köer. Det är hela tiden möjligt för äldre att få plats när de så behöver det. Personalen känner sig väl till mods med sitt arbete i den organisationen. Låt detta institut, som förvisso ska jobba på primärvårdssidan, vara det som snappar upp goda idéer och sprider dem vidare till andra delar. På så sätt skapar man ringar på vattnet.

Fru talman! Vi är överens när det gäller det familjemedicinska institutet. Men vi har ett antal motioner från allmänna motionstiden, och vår reservation handlar om läkarmedverkan inom äldrevården. Vi är tydligen enligt betänkandet ändå överens om att det här är väldigt viktigt. Men åtminstone vi i Folkpartiet tycker att det har gått så lång tid och ingenting händer. Under tiden blir det många människor som far illa av att de inte får den medicinska vård som de verkligen är i behov av. Därför vill jag fråga Lars U Granberg: Har Socialdemokraterna några konkreta förslag för att påskynda att medicinsk vård kommer till stånd även för människor i särskilt boende? Då menar jag läkarmedverkan men även medverkan av sjuksköterskor, som verkligen kan ta tag i de problem som människorna har på äldreboendena.
Fru talman! Det som vi slog fast i den nationella handlingsplanen ligger väldigt mycket i linje med det som Kerstin Heinemann tar upp om vad man ska ha rätt att tillgå i äldreboenden. I det betänkande som vi nu behandlar finns inga förslag om riktade medel eller extra pengar till insatser på det området. Om det är det som Kerstin Heinemann vill ha, måste vi komma tillbaka i en debatt om det någon annan gång.
Fru talman! Det handlar ju inte bara om pengar när det gäller att se till att den medicinska vården ska fungera. Det har hitintills talats väldigt mycket om att det här är en sak som kommuner och landsting ska kunna samverka kring, och se till att det fungerar. Det är ändå så att Socialdemokraterna har ett stort inflytande i många av landstingen i Sverige men även i många kommuner. Kanske regeringen skulle kunna ta ytterligare initiativ för att se till att samarbetet kommer i gång. Det handlar inte om något yrkande om pengar i vår motion, utan det handlar om att man måste sätta fart på den här processen så att människor slipper fara illa.

Fru talman! Lars U Granberg och jag är överens om institutets tillkomst och inriktning. Därför ska jag begränsa mig till en enda fråga, och den gäller just lokaliseringen. Livskraft i hela landet, säger ju Centerpartiet, och det är då speciellt viktigt att pröva möjligheterna att förlägga nya verksamheter utanför storstadsområdena. Ett exempel har vi just i dag, där möjligheten är uppenbar att det, enligt min uppfattning, skulle kunna fungera alldeles utmärkt med en lokalisering utanför storstadsområdena. Min fråga till Lars U Granberg är: Varför tar inte ni och den socialdemokratiska regeringen chansen att sprida verksamheter när möjligheten nu finns?
Fru talman! Kenneth Johansson vet mycket väl att jag är norrbottning och kommer från Piteå. Kanske skulle det då vara någon sorts garanti för att jag skulle ställa mig upp och slåss för en etablering utanför storstadsregionerna. Det är två invändningar som jag har mot det. För det första: Det är inte regeringen som ska besluta om det, utan det är föreningen själv som ska fastställa var institutet ska etableras. För det andra: Jag tror inte att treåriga projekt - om det är det som Centerpartiet hänger upp sin livskraft i hela landet på - och nätverk med en eller två personer här och en eller två personer där ger mycket till livskraft, tyvärr. Därför tycker jag inte att vi över huvud taget ska lägga oss i frågan om lokaliseringen.
Fru talman! Det är en fråga om vilja. En av deltagarna i institutet är faktiskt staten. Har man intresse av att sprida verksamheter, även om det ger ett begränsat antal arbetstillfällen, tycker jag att man ska ta dessa tillfällen - många bäckar små. Det är väl uppenbart att det här som i all lokaliseringspolitik är en skiljelinje. Lars U Granberg representerar ett centralistiskt parti, och jag representerar ett decentralistiskt parti. Jag tycker att man ska ta möjligheterna när de finns, även om det ger relativt få arbetstillfällen, att sprida verksamheter över landet. Det må vara Dalarna, det må vara Norrbotten, det må vara övriga delar av landet som har problem med befolkningsutvecklingen. Jag tror att vi ska ha en ödmjukare inställning, och där vi kan hitta verksamheter och utvecklingsmöjligheter där ska vi ta dem. Förringa inte ett mindre antal arbetstillfällen! Jag konstaterar att vi åter missar en möjlighet. Men vi från Centerpartiet kommer inte att ge oss, utan vi letar hela tiden efter möjligheter att sprida ut verksamheter över landet. Och någon gång vore det roligt att få ett stöd från Socialdemokraterna i det jobbet.
Fru talman! När det gäller frågor om etablering ute i landet skulle jag kanske vilja ge ett stöd till något som är större än ett nätverk som ska vara i gång i tre års tid. Det är mitt svar på frågan. Jag ska gå tillbaka till vad vi gör. Jag tycker att jag var ganska tydlig i mitt huvudanförande på hur jag och vi socialdemokrater ser på det arbete som det familjmedicinska institutet ska utföra. Det är viktigt att det finns ett informationsflöde mellan landsbygd och storstad när det gäller de vårdproblem som skiljer dessa, vad jag kallar, två ytterligheter åt. Sedan tror jag inte att vi ska gå in och styra, utan vi ska ge det här institutet en möjlighet att bildas på rätt sätt och få en verksamhet som fungerar. Återigen: Tre års tid och mycket av nätverksstruktur - om det hade varit något mer rejält kanske jag hade kunnat sträcka ut en hand för att hjälpa Dalarna.

Fru talman! Vi moderater står naturligtvis bakom samtliga våra reservationer och särskilda yttranden, men jag nöjer mig med att så här inledningsvis yrka bifall till reservation 1. Våldet ökar i svenska fängelser. På minst 30 av landets fängelser har internerna organiserat sig i kriminella gäng. Det, fru talman, är vardagen i svensk kriminalvård. Det här har jag hämtat från tidningen Metro årets andra dag. Enligt Roal Nilssen, ombudsman på SEKO Kriminalvård, anmäls varje år runt 300 mer eller mindre allvarliga incidenter till Kriminalvårdsstyrelsen. Mörkertalet bedöms dock som enormt: "Den verkliga siffran är minst den tredubbla. I stort sett varje vecka inträffar en allvarlig händelse inom kriminalvården." Detta säger också Roal Nilssen till Metro. En stor del av våldet inne på anstalterna är kopplat till narkotika, vare sig det rör sig om eget bruk, försäljning eller insmuggling. Jag anser att regeringen visar en handlingsförlamning när det gäller att komma till rätta med narkotikan på anstalterna. Jag vill redan här ställa en fråga till Yilmaz Kerimo, som för regeringens talan i dagens debatt. Vilka åtgärder är Yilmaz Kerimo och Socialdemokraterna beredda att genomföra för att få bort, eller i varje fall kraftigt minska, tillgången till narkotika inne på våra svenska anstalter? Jag fortsätter med ytterligare ett citat från Metro samma dag, den 2 januari detta år. Man skriver så här: "Ett av de största problemen inom kriminalvården i dag är att fängelserna är så överfulla att det inte går att flytta en bråkig fånge till en annan anstalt." Också detta citat är från talesmannen för SEKO Förra året inträffade ett antal upplopp och gisslantaganden inom den svenska kriminalvården. En av orsakerna till dessa händelser anges vara den höga beläggningen. Det är om inte omöjligt så i alla fall mycket svårt att flytta en intagen som bråkar till en annan anstalt. Detta vet de intagna om, och de utnyttjar situationen. Jag vet inte vilken tilltro Yilmaz Kerimo och Socialdemokraterna har till de anställdas fackliga organisationer, men att döma av de åtgärder som ni politiskt lägger fram ligger det nära till hands att tro att man talar för döva öron till er. Varje månad kommer verksamhetsstatistik från Kriminalvårdsstyrelsens planeringsenhet, och på första sidan i den senaste utgåvan läser jag: "Antalet verkställighetsfall på häkte, det vill säga klienter vars domar är verkställbara men som fortfarande är kvar i häkte i avvaktan på rätt anstaltsplats, fortsätter att vara högt. I december var de 268 och av dessa hade 201 väntat på lämplig anstaltsplats mer än sju dagar. Orsaken till det höga antalet verkställighetsfall på häkte är alltjämt anstalternas ansträngda beläggningssituation. Detta gör att det är svårt att hitta lämplig plats, främst vad gäller slutna anstaltsplatser." Så står det alltså i kriminalvårdens senaste statistik. Fru talman! Det behövs fler platser inom kriminalvården. Främst är det platser på anstalter som saknas. Dagens situation med fullbelagda fängelser och häkten rimmar illa med en bra kriminalvård, en kriminalvård som har förutsättningar att bedriva en meningsfull vård mot missbruk och erbjuda de intagna nödvändig rehabilitering och utbildning. Kriminalvården måste få bygga nytt. I sitt budgetunderlag inför årets budget begärde Kriminalvårdsstyrelsen att få börja planera en ny anläggning. Detta kan inte vara okänt för någon av oss i justitieutskottet, och allra minst för Yilmaz Kerimo som själv, tillsammans med bl.a. mig, sitter i Kriminalvårdsstyrelsens styrelse. Enligt SEKO behövs det 400 nya platser för att komma ned till en rimlig beläggningsnivå. Vi moderater ställer oss bakom utökningen av antalet platser inom kriminalvården. Förutom behovet av ytterligare platser finns det fortfarande en rad äldre fängelser som är i behov av att moderniseras eller bytas ut. De kanske inte är från medeltiden, för att travestera en av justitieutskottets ledamöter, men väl från 1800-talet. Med dagens beläggningsnivå är det mycket svårt att bedriva en vettig kriminalvård och samtidigt hålla en hög säkerhetsnivå. Ibland har jag faktiskt snuddat vid tanke att när ni socialdemokrater inte har resurser så att kriminalvården kan fylla strafftiden med innehåll, påverkansprogram och missbrukarvård, eller då platsbristen blir akut, blir ofta reaktionen att ni försöker minska på strafftiden eller hitta på någon ny påföljd. Det vore bra både för dem som arbetar i kriminalvården och för dem som är intagna om Yilmaz Kerimo i sitt anförande kunde besvara följande frågor: Vilka åtgärder är Yilmaz och Socialdemokraterna beredda att vidta för att komma till rätta med den allt svårare beläggningssituationen? Och så en berättigad följdfråga: Är det möjligen så att ni planerar nya förslag som ska möjliggöra att ännu fler av de fängelsedömda kan friges innan ens två tredjedelar av strafftiden är avtjänad? Fru talman! Jag ska nu kommentera några av våra reservationer och särskilda yttranden. Den gällande kriminalvårdslagen är från 1974. Det låter kanske inte så ålderstiget för oss här, som har kommit en bit upp i åren, men lagen har snart 30 år på nacken och är präglad av en annan tid, då brottsligheten var av ett helt annat slag än dagens brottslighet. Vi anser att det är dags att skriva en helt ny kriminalvårdslag med andra utgångspunkter än dem som gällde i nådens år Vidare anser vi att regeringen ska utreda möjligheten till farmakologisk behandling av vålds och sexualbrottsdömda. Frågan är naturligtvis inte lätt, det är jag den förste att erkänna. Men de barn som riskerar att utsättas för dessa brott måste faktiskt sättas först. I dag friges oftast även de som dömts för sexualbrott mot barn efter att två tredjedelar av straffet har avtjänats. Jag tycker att ett minimikrav för att dessa brottslingar ska bli frigivna redan efter att två tredjedelar av straffet har avtjänats borde vara att den dömde frivilligt underkastar sig farmakologisk behandling för att minska den felaktigt riktade sexualdriften. I en annan reservation behandlar vi kostnaderna för utvisningsdömdas hemresor. Vi anser att det är stötande att kriminalvården inte har befogenhet att sätta undan pengar till hemresan av de pengar som den dömde tjänar ihop under sin tid i fängelset. Utskottsmajoriteten konstaterar i betänkandet att det är möjligt att använda de medel som den intagne erhåller under fängelsetiden. Utskottet skriver emellertid: "Detta förutsätter att den intagne samtycker till det." Fru talman! Detta är nog ett av de mest passiva konstateranden som jag har läst i ett betänkande här i riksdagen. Det är väl i alla fall så att om viljan finns har vi här i riksdagen möjlighet att ändra de bestämmelser som finns? Det är väl trots allt därför som ett antal människor ute i olika län har valt oss till denna position? Att bara passivt konstatera att det är på detta vis och att den enskilde måste ge sitt medgivande är för mig stötande. Därför vill jag naturligtvis skicka med en sista fråga i detta anförande till Yilmaz Kerimo. Varför vill Yilmaz Kerimo och Socialdemokraterna inte ändra dagens bestämmelser så att det blir möjligt att sätta undan av de pengar som den dömde tjänar in under fängelsetiden, pengar som sedan ska användas till den utvisningsdömdes hemresa? Fru talman! Avslutningsvis: I ett av våra särskilda yttranden tar vi upp möjligheten att se på alternativa driftsformer då det gäller kriminalvården. Det kan gälla att hela eller delar av verksamheten kan skötas av någon annan. Arbetsdriften är ett exempel på verksamhet som med fördel kan skötas av någon utomstående entreprenör. Det är naturligtvis också möjlighet att lägga ut hela verksamheten på entreprenad. Jag har själv haft möjlighet att se detta i bl.a. Skottland. Här skilde man på driften och myndighetsutövningen, vilket jag tycker är nödvändigt och bra. Ett privat bolag hade byggt anstalten och hade avtal om att sköta den dagliga driften under ett visst antal år. All myndighetsutövning, t.ex. att bevilja eller avslå permissionsansökningar, sköttes av kriminalvården. Detta är alltså en myndighetsutövning och kan inte läggas ut på entreprenad. Inte ens vi som gillar entreprenader anser att detta ska läggas ut på entreprenad. Den dagliga driften sköttes av personal anställd av entreprenören. Detta är en mycket intressant och bra uppdelning. Det blir tydligt. De som sköter den dagliga driften har inte med vare sig bestraffning eller belöning att göra. Permissioner, isoleringar och restriktioner sköts av myndighetens representant. I dagens läge är det ofta på det sättet i fängelser att man först är kontaktman och ska hjälpa den intagne. Och i nästa roll, när man sätter på sig nästa keps, mössa eller uniform, ska man avslå eller bevilja permissioner. Jag tycker att det finns en liten poäng i att ha detta uppdelat. Det hade man gjort i Skottland, och det tycker jag är bra, och jag skäms inte för de tankarna.

Fru talman! När våra barn var små hade min man och jag en gång ett meningsutbyte om hur fostran skulle ske. Jag vet att vi höjde våra röster lite grann. Då sade ett av våra barn: Mamma och pappa gräla inte! Jag vet att jag tyckte att jag väldigt klokt sade: Nej, vi grälar inte, vi diskuterar. Sedan gick det bara några dagar så hamnade våra barn i ett riktigt barnslagsmål. Jag skyndade mig fram och sade: Slåss inte barn! Då svarade en av ungarna: Nej, vi slåss inte, vi bara diskuterar. När man läser Norstedts ordbok kan man se att ordet diskutera betyder utbyta meningar om. När man slår upp ordet debattera så får man ungefär samma tolkning, nämligen dryfta, överlägga och ha meningsutbyten om. Jag vet inte hur våra väljare - om det finns några som följer våra debatter, i dag finns bara två på läktaren, och några kanske läser protokollet - uppfattar våra meningsutbyten eller överläggningar. Om det är något ämne som jag skulle vilja understryka vikten av att vi för en diskussion om i denna debatt så är det hur vi på ett bättre sätt ska kunna tillvarata kriminalvårdens möjligheter och förbättra den tid som våra dömda finns på anstalt. Fru talman! Det finns många motioner och yrkanden som jag skulle vilja stanna vid i denna behandling av motioner från allmänna motionstiden. Jag ska koncentrera mig på några av de yrkanden som vi kristdemokrater har gjort. Jag yrkar bifall till reservation 4 under punkt 3, och vi står även bakom våra övriga reservationer. Det är angeläget att förändra situationen inom kriminalvården. De nedskärningar som har gjorts under de senaste åren har drastiskt försämrat verksamheten, vilket också har lett till sämre rehabiliteringsmöjligheter, sämre resultat och därmed också alltfler återfall. Jag brukar säga att våra anstalter liknar själlösa förvaringsboxar utan adekvat vård. Och jag tycker faktiskt det. Vi kristdemokrater vill vara med och försöka förändra detta. Därför har vi i vårt budgetalternativ anslagit 337 miljoner utöver regeringen till kriminalvården. Vi som deltog i delegationsresan till Lettland och Litauen fick se hur man där renoverade sina fängelser och hur man jobbade intensivt med att starta utbildning av dem som arbetade på anstalterna med motivationsprogram osv. Detta gjorde man trots att man hade oerhört bristande resurser. Och visst borde väl vi i Sverige kunna göra mycket mer? Regeringen beskriver i regeringsförklaringen vilka mål man har med den svenska kriminalvården. Man skriver: "Kriminalvårdens insatser för att förebygga återfall i grov brottslighet och drogmissbruk ska öka." Men som vanligt ligger de vackra skrivningarna ganska långt från verkligheten, tycker jag. Ett exempel är de individuella handlingsplaner som en av våra reservationer handlar om. Detta har vi kristdemokrater påpekat i flera år. Vi har också hävdat att i de fall som det har funnits handlingsplaner har de varit dåligt underbyggda och inte följts upp. Nu redogör utskottsmajoriteten i betänkandet för BRÅ:s rapport, där man konstaterar att inte ens hälften av fallen som ingick i undersökningen innehöll en planering som motsvarade kraven. Ändå skriver majoriteten i texten att "önskemålen om behandlingsplaner får anses vara tillgodosedda med de regler som finns på området", och så avstyrker man yrkandena. Detta tycker jag är ofattbart. Kan Yilmaz Kerimo kommentera det i dag? Det tycker jag skulle vara intressant att höra. Jag fick ett brev från en långtidsdömd. Han hade suttit av fyra av åtta år och ännu inte fått någon individuell handlingsplan. Varför är dessa individuella handlingsplaner så viktiga? Jo, därför att de är det enda sättet att motivera den intagne att förändra sitt liv, att man sätter upp mål på förändringar i den dömdes liv och en planering för hur tiden fram till frigivandet ska se ut och hur den ska användas på ett optimalt sätt för att man ska få till stånd en positiv utveckling för den dömde. Jag citerar igen från regeringsförklaringen: "Kriminalvårdens insatser för att förebygga återfall i grov brottslighet och drogmissbruk ska öka." Men då måste det ju tillföras mer resurser till kriminalvården. I budgetpropositionen beskrev regeringen sin och Kriminalvårdsstyrelsens målsättningar för verksamheten. Man skriver: "Kriminalvård i anstalt ska utformas så att den dels främjar den intagnes anpassning i samhället, dels motverkar skadliga följder av frihetsberövandet. Verksamheten i anstalt ska från början inriktas på att förbereda den intagne för frigivningen." Vi som deltog i kriminalvårdskonferensen i Örebro - det gjorde Yilmaz också - fick en god insikt i vad man kunde åstadkomma om man bara hade resurser för att genomföra program. Vi kunde också se hur angeläget det var att den rehabiliteringsinsats som gjordes var noggrann, genomtänkt och fick ta tillräckligt lång tid för att resultaten inte rent av skulle bli de motsatta utan för att de skulle leda till en positiv utveckling hos den dömde. Det handlar väldigt mycket om att identifiera riskgrupper tidigt. Därför har vi i en annan reservation krävt att kriminalvården ska få resurser till att utveckla sin förmåga att mäta resultaten av sin verksamhet. Det finns också behov av mer forskning. Vi yrkar i vår motion att regeringen ska ge Kriminalvårdsstyrelsen i uppdrag att ta fram nya metoder för att mäta resultaten av verksamheten. Majoriteten skriver i texten att man delar uppfattningen i vår motion att programmens effekter behöver klarläggas. Vidare säger man: "Det är därför glädjande att en av grundbultarna i de nya nationella programmen är att det ska gå att utvärdera effekterna." Ja, det är väl det minsta man skulle vilja kräva av programverksamheten att det ska gå att utvärdera om den över huvud taget har lett till någonting. Det ska bli intressant att följa den här verksamheten. Men jag tycker faktiskt att majoritetstexten är svag på det här området. Sexuella övergrepp på barn vet vi alla är ett ämne som innehåller väldigt många och svåra överväganden. Det viktigaste är självklart att barnens ställning uppmärksammas särskilt. Men då det gäller förövaren har Kristdemokraterna i flera år drivit frågan att medicinsk behandling, precis som Jeppe var inne på, i kombination med terapi skulle användas mer frekvent i kriminalvården. Den behandling som finns i dag på våra anstalter för sexualbrottsdömda är bristfällig. Detta medger också majoriteten i sin text. I dag är det så många som 28 % av de sexualbrottsdömda som inte placeras på någon anstalt där man har program för dem eller som över huvud taget kommer i kontakt med någon programverksamhet som berör sexualbrottet. Dessutom är dokumentationen helt bristfällig både på individnivå och programnivå och måste förbättras om effektutvärderingar ska kunna göras i framtiden. Detta enligt Kriminalvårdens forskningsstudie Att påverka och påverkas. Har man läst den här rapporten inser man hur liten bit vi har kommit då det gäller behandlingen av sexualbrottsdömda. Majoriteten citerar också rapporten i texten och skriver att bedömningen är "att den vetenskapliga underbyggnaden, anpassningen till målgruppen och genomförandet av program för sexualbrottsdömda i fängelse i dag inte är tillfredsställande". Nej, det är precis det vi skriver om i vår motion och vill förändra. Formerna för prioritering av klienter till behandling och dokumentationen av såväl programmens innehåll som genomförda insatser på individnivå är bristfälliga. Ändå konstaterar utskottet sammanfattningsvis att verkställighetsinnehållet för de aktuella gärningsmännen undergår en positiv utveckling. Låter inte det rätt motsägelsefullt? Vi kan bara konstatera att insatserna för att behandla sexualbrottsdömda inte är vad de borde vara, och det vill vi kristdemokrater förändra. Det finns också med i vår motion. Till sist, fru talman, vet vi att regeringen lovade ett antal förbättringar inom kriminalvården inför 2001. Det skulle bli bättre innehåll i programverksamheten, 100 nya anstaltsplatser, 30 nya häktesplatser, utökad programverksamhet med ett hundratal platser, personalutbildning, mindre och säkrare avdelningar, etc. Löftena fortsätter utan att man för innevarande år utökat resurserna till kriminalvården. Samtidigt får vi samfällda rapporter från anställda, intagna, m.fl. om att det är en mycket bekymmersam situation ute på våra anstalter. Programverksamheten har försämrats, ansökningar om att få starta motivationsavdelningar har avslagits och personalresurser har skurits ned. Då vill jag till sist fråga Yilmaz, som sitter i Kriminalvårdsstyrelsen och har en oerhört kraftfull möjlighet att med denna insyn och denna förmåga till majoritetsställning kunna påverka och förändra kriminalvården: Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att förbättra situationen i kriminalvården när man nu inte har avsatt några resurser som det går att prata om? Jag säger inte att våra resurser är tillräckliga heller, men jag inser att vi kommer att få stora problem framöver i Sverige i vår kriminalvård om vi inte genast börjar åtgärda och förändra situationen från det utgångsläge som den har i dag. Den kan inte bli så mycket sämre, men den kan ändå bli sämre, och då får vi bara ännu fler återfall. Vi måste motverka att människor på nytt återfaller i kriminalitet. Situationen med de droger som finns på anstalterna får vi ta upp i en annan debatt. Det är bara en sak som gör att människor inte rehabiliteras. Det vore tacksamt och bra om Yilmaz på ett klart och tydligt sätt kunde klargöra regeringens hållning i denna fråga.

Fru talman! "Peter har tillbringat tjugotvå år av sitt liv i fängelse, nu senast för mord. Om några dagar släpps han ut. Men risken är stor att han snart är tillbaka bakom murarna. Det senaste decenniets fångvård har präglats av hopplöshet och känslan av att ingenting fungerar. Hur länge är vi beredda att acceptera att kriminella återvänder till samhället lika farliga eller farligare än när de burades in?" Detta är ett citat från sen höst ur Dagens Nyheter. Situationen inom svensk kriminalvård är synnerligen ansträngd. Platssituationen är mycket besvärande. Överbeläggningen skapar bekymmer. De ständiga förflyttningarna för att få pusslet att gå ihop kräver inte bara ökade transportkostnader, de rycker undan kontinuiteten i pågående rehabiliteringsprogram, undervisning osv. Det är ständigt ny personal att skapa relationer till. Det är svårigheter att kunna avgränsa grupper för att kunna minska t.ex. narkotikan på anstalterna. De som finns på slutna anstalter i dag är intagna som är dömda till längre straff. De som är dömda till lättare straff är till större delen placerade i frivården. Detta i sin tur har ökat trycket på frivården som inte, trots den ökade arbetsbördan, fått extra resurser. BRÅ kom ut med en rapport där det står att sex månader efter frigivning från fängelse har de villkorligt frigivna i stor utsträckning en lika dålig social situation som när de frigavs. Hälften av de villkorligt frigivna dömdes eller misstänktes för ett nytt brott inom sju månader efter frigivningen. Alltfler förs ut på öppna anstalter, trots att de som är intagna är brottslingar som är dömda för grova brott. Frågan man kan ställa sig är hur rättssäkerheten påverkas av detta. Kriminalvården är utsatt för stora fortsatta besparingar. Dessa besparingar sätter påtagliga spår i verksamheten. Återfallsprocenten är fortfarande mycket hög. Denna måste vända. Det är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Min fråga till majoritetsföreträdaren är om man tycker att situationen är hållbar i den svenska kriminalvården och om man inom den svenska kriminalvården bedriver ett brottsförebyggande arbete på ett optimalt sätt. Jag tycker att bilden ser mycket dyster ut. Fru talman! Rehabiliteringen är otroligt viktig för att kunna komma tillbaka i samhället. Rehabiliteringen styrs av program som i dag är fruktansvärt manualstyrda från centralt håll. Det finns inget utrymme för initiativ underifrån. Detta i sin tur leder till frustration och i sin tur till att arbetsmiljön blir sämre. Det gäller att skapa en bättre arbetsmiljö, att ta vara på personalens kompetens och initiativförmåga. Centerpartiet anser att det är viktigt att använda mer resurser i verkligheten än vad som sker i dag på den centrala staben. Centerpartiet förespråkar också införandet av ett bonussystem, där de som följer de olika programmen och reglerna som finns på de olika anstalterna kan påräkna fördelar. De som missköter sig får förmånerna indragna. Vi såg exempel på detta när utskottet besökte kriminalvården i Kanada. I en reservation tar vi upp frågan om att gärningsmän som misshandlar kvinnor måste få en adekvat behandling och rehabilitering för att förhindra återfall i brott. Detta har tidigare nämnts här. Det är en otroligt viktig fråga för att öka rättssäkerheten i samhället. Vi har diskuterat frågan om individuella behandlingsplaner för att få en anpassad rehabilitering och en utslussning i samhället i samverkan med kommunerna för att förhindra återfall i kriminalitet. Jag undrar om majoriteten är beredd att göra detta möjligt. Det är just detta som gör att det går att minska återfallsprocenten. Att komma ut i samhället utan bostad, utan en trygg hand att hålla i när det gungar som värst, gör det inte lätt att stå stadigt. Detta är en otroligt viktig fråga att jobba med när det gäller rehabilitering. Jag hoppas verkligen att de individuella behandlingsplanerna inte bara blir någon pappersprodukt utan blir genomförda i verkligheten. Jag har lyft upp från Centerpartiets sida önskemål om särskilda program för spelmissbrukare. Det finns ett stort behov av detta. Spelberoendet har spritt sig med en väldig fart på våra anstalter och har fått stora konsekvenser. Är man satt i skuld är man också utsatt för hot. Det är mycket bekymmersamt. Problemen med spelmissbruk kräver särskilda behandlingsmetoder. Det är viktigt att de finns med i rehabiliteringen. Kvinnor i kriminalvården behöver särskilt uppmärksammas. Deras behov är annorlunda än männens. Tyvärr ser vi alltfler kvinnliga intagna i kriminalvården. De har ett helt annat behov av vård och behandlingsmetoder. Det är viktigt att vi lyfter upp denna fråga. Jag vill även lyfta fram situationen inom frivården. Det är många kvinnor som får lättare straff och befinner sig i frivården. Deras situation i frivården behöver särskilt beaktas. En sak som oroar mig, och som jag har sett på ett antal anstalter, är att vissa bitar måste tas bort på grund av besparingar. Då har svenska för invandrare strukits bort. Vi har många gånger talat om hur viktigt det är att de som kommer till Sverige lär sig svenska. Här finns verkligen en möjlighet som det gäller att ta till vara. Detta bör tas med i rehabiliteringen. En annan del är den psykiatriska vården på våra anstalter. Vi vet alla att det finns ett enormt behov av psykiatrisk vård. Eftersom behovet är så stort är det viktigt att det dagliga inslaget inom kriminalvården rymmer psykiatrisk vård. Vi i Centerpartiet anser att det behövs en kriminalvård som står för rehabilitering, en social återanpassning i samhället. Detta i sin tur minskar återfallen och har en stor brottsförebyggande verkan. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom alla våra reservationer och särskilda yttranden. För tids vinnande yrkar jag bifall till reservation 2.

Fru talman! Att minska återfallen i brottslighet är naturligtvis den viktigaste uppgiften för kriminalvården. Uppgiften kräver fortgående förändringar. Nuvarande arbete är inte tillräckligt. Jag kan hålla med föregående talare om att individuella handlingsplaner är basen i arbetet. Men jag gör inte exakt samma analys. Det är inte endast pengar utan också kunskap och en annan inriktning på verksamheten som krävs. Detta arbete pågår, men det är inte klart. Mer resurser behövs. Frigivningsförberedelser ska inte bara ske vid slutet av verkställighetstiden, utan de ska enligt min åsikt börja redan vid intagningen på häktet och sedan fortgå på anstalten så att en beredskap finns när det är dags att lämna anstalten. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 5 Reservation 5 handlar just om frigivningssituationen. Arbetet sviktar redan vid intagningen på häktet. Det är många - speciellt förstagångsdömda - som är häktade med restriktioner. Den första tiden är oerhört grundläggande för hur man ska klara tillvaron när man kommer ut från fängelset. Under tiden med hårda restriktioner i häktet är den intagne begränsad i att kunna sköta räkningar och andra ansvarsåtaganden. Det blir totalt stopp i den dagliga tillvaron. Detta resulterar i att den häktade får betalningssvårigheter som går vidare till kronofogdemyndigheten. När man sedan kommer ut finns en anmärkning, och alla vet hur svårt det är att få en bostad osv. med en sådan anmärkning. Redan där borde det underlättas för den intagne att kunna sköta sina räkningar. Om det blir ett långt fängelsestraff måste den intagne kunna avveckla sin bostad på ett riktigt sätt. Det som saknas i dag är mer utbildad anstaltspersonal. Det är vad jag menar med resurser. De som ska upprätta behandlingsplaner måste enligt min åsikt ha stor och djup kunskap och vara högskoleutbildade. Sverige har inte utvecklat sitt system på detta område i jämförelse med t.ex. Kanada som utskottet har besökt. Det fanns en tid då kriminalvården hade överskott i sin budget och pengar t.o.m. fördes från rättsväsendet i stället för att man utvecklade de metoder som det finns internationella förebilder av. Det finns också ingrodda rutiner, och de är väldigt svåra att få bukt med. Det behövs alltså kvalificerade insatser från olika yrkesgrupper, som borde verka i fängelserna. Jag är också ledsen för att inte olika anstalter får utvecklas på sitt sätt. Jag nämner Österåker, som hade vissa privilegier men också kunde utveckla metoder som inte var lika för alla. Men detta fick inte fortsätta därför att det fanns en avundsjuka i systemet. Jag är väldigt ledsen för att man inte kan tillgodose detta och låta de olika blommor blomma som kan blomma. Visst måste vi kunna ha olika inriktningar, och visst måste anstalterna kunna göra bedömningar, kunna särskilja intagna och jobba för det som de tror på. På det viset kan vi få en utveckling. Men det blev stopp: Alla skulle vara lika, och alla skulle göra på samma sätt. Det är svårt att styra detta från politikerhåll. Det är ju myndigheten, Kriminalvårdsstyrelsen, som avgör detta. På den här punkten har vi en reservation. Jag vet att det pågår ett arbete. Det har också kommit en BRÅ-rapport, Från anstalt till livet i frihet - inför muck, där man tar upp alla dessa problemställningar. Det ska ske en utvärdering av vad som görs. Det är bra, men det krävs oerhört mycket mer, som tidigare talare har sagt. Vi får väl anledning att återkomma till detta. När det gäller restriktioner för häktade har jag varit inne på hur svårt det kan vara för den som får sitta häktad kanske lång tid om den dömde överklagar. Vi har haft det på detta sätt utan att någon har anmärkt ordentligt på det, förrän Europarådets kommitté för övervakning av efterlevnaden av den europeiska konventionen till förhindrande av bl.a. omänsklig eller förnedrande behandling sade att vi inte hade någon bra ordning. Men vi har alltid påstått det, genom att domstolen har varit inkopplad. Det är ju domstolen som måste ge åklagaren tillstånd att besluta om restriktioner, och rätten ska pröva frågan återkommande. Trots det har det inte fungerat, utan det är oerhört hårt på den punkten. Jag tycker att vi måste göra en utvärdering av det som har skett. Jag vet att detta arbete går långsamt, och det är fortfarande mycket som återstår. Fru talman! Till slut skulle jag bara vilja nämna långtidsdömdas situation, som inte heller är bra i dag. De långtidsdömda är en besvärlig grupp att ta hand om. Det krävs individuella planer, mindre grupper och ett helt annat sätt att behandla dessa långtidsdömda, dvs. inte i en klump, genom att bara bunta ihop dem och säga att de måste vara på ett speciellt sätt. Det finns många åtgärdsprogram som man kan använda där, och man måste ta tag i och jobba på det. Annars blir det ett problem inne på våra anstalter.

Fru talman! Det gläder mig att Kia Andreasson har insett att frigivningssituationen inte är så bra som man skulle kunna tro när man läser majoritetstexten, som även Kia Andreasson står bakom. Kia Andreasson säger att hon gör en annan bedömning än tidigare talare. Hon slår fast att det inte är pengar som saknas utan kunskap. Hon räknar upp ett antal åtgärder som skulle behöva vidtas för att öka den här kunskapen. Det handlar om utbildad anstaltspersonal, bättre programinnehåll, att förändra invanda rutiner osv., osv. Hur skulle Kia Andreasson vilja genomföra allt detta utan mer resurser? Det går inte ihop. Det skulle vara väldigt intressant att höra Kia Andreasson lägga ut texten om detta. Samma sak säger hon om långtidsdömdas situation: Den ser helt omöjlig ut, och vi måste ha andra åtgärdsprogram och mindre grupper. Det är precis det som Kristdemokraterna har motionerat om ett antal år. Vi har aldrig sett att Kia Andreasson har varit intresserad av att stödja oss i det yrkandet. Hur ska det gå till, Kia Andreasson, utan mer resurser?
Fru talman! Jag sade ordagrant att det gäller inte endast resurser. Nu har vi den budget som vi har lagt, och med de pengarna kan man göra mycket. Det finns personal och resurser inom systemet. Men det gäller, som i alla andra verksamheter, hur man använder dem, hur man rekryterar, hur man fortbildar och vilka mål som finns. Det räcker inte med att bara säga att "vi har en större budget och då kan vi få igenom detta". Så enkelt är det inte - det är att förenkla problemet. Det krävs grundläggande strukturförändringar, och det är mycket svårare att genomföra dem. Men det är på gång, och det är det som vi vill ha sagt med majoritetsskrivningen. Det är ett långsiktigt arbete. Men det är oerhört viktigt att det blir en större kraft bakom förändringarna. Det är inte endast pengar, utan det är de strukturförändringar som jag har räknat upp.
Fru talman! Det är oerhört intressant att debattera med Kia Andreasson. Nu försöker hon lägga betoningen på ett annat ord och säger att det inte är endast resurser det handlar om. Då skulle jag kunna ställa frågan: Tror Kia Andreasson att en utökad budget skulle kunna förbättra situationen på just de områden som hon själv kritiserar? Sedan säger Kia Andreasson i ett annat andetag att det finns pengar inom systemet. Jag tror att Kriminalvårdsstyrelsen skulle bli oerhört glad om Kia Andreasson informerade dem om var de pengarna inom systemet finns, eftersom de hela tiden åberopar att det saknas resurser. Kia Andreasson säger också att vad det handlar om är hur man ska fortbilda och vilka mål som finns. Men Kia Andreasson har själv ställt sig bakom de målskrivningar som utskottsmajoriteten och regeringen har antagit när det gäller kriminalvården och kriminalvårdens utveckling. Är det andra mål som Kia Andreasson har än de som uttrycks i regeringsförklaringen och majoritetstexten?
Fru talman! Jag tycker inte att målsättningen skiljer sig så mycket på detta område. Det primära är att personer inte ska återfalla i brott. Det är det gemensamma målet, det stora målet. Visst behövs det mer pengar också i framtiden - visst är det ett önskemål. Men nu har vi olika prioriteringar, och det är även att förebygga. Miljöpartiet vill ha pengar till förebyggande, innan personer hamnar i en anstalt. Det är en avvägning. Men vi har också tilldelat budgetbelopp till kriminalvården. Ragnwi Marcelind vet mycket väl att det också räcker till strukturförändringar och en ändrad inriktning. Det gör det. Det handlar om vad man vill och hur mycket man satsar på detta.
Fru talman! Jag skulle vilja spinna vidare på frågeställningarna till Kia Andreasson. När det gäller just resurser fick vi en föredragning av generaldirektören inför budgetsammanträdet. De är otroligt ansträngda, och man har ett högt utnyttjande av anslagskrediterna. Det ställer kriminalvården i en mycket bekymmersam situation. Jag skulle också vilja ställa frågan: Hur kan man få kvalificerade yrkesgrupper? Det innebär också högre löner, och hur ska det gå ihop med den hårt ansträngda budgeten? Även jag kan förespråka det, men jag har varit vis nog att anslå mer medel till kriminalvården. Det handlar bara om planer, planer och planer.
Fru talman! Det här låter mer som en budgetdebatt. Gunnel Wallin! Det finns ingen utbildning i dag på det sätt som jag menar, med en mer kvalificerad inriktning. Det finns inte i det svenska systemet om man jämför med den högskoleutbildning som man har i Kanada. Det är där vi får börja. Det är de strukturerna jag menar. Vi måste inrätta en sådan utbildning. Vi får se vad det kostar och innebär och begära utökade resurser. Vi har inte riktigt banat väg för detta. De individuella handlingsplanerna har inte heller fungerat. Det finns personal som skulle kunna utbildas inom systemet för att upprätta sådana. Det har inte gjorts i tillräcklig utsträckning. Jag menar att det är strukturerna som måste förändras.
Fru talman! Kia Andreasson sade att målsättningen var att de som begått brott inte ska återfalla i brott. Har man inte inlett strukturella förändringar gällande en ny utbildning, t.ex., är det en evighet tills vi når dit. Ska den brant stigande kurvan över alla som återfaller i brottslighet fortsätta att stiga? Vi måste starta, och det redan nu. Då behövs det verkligen resurser. Det måste man ta upp i en debatt om kriminalvården. Man kan inte göra någonting om man inte har resurser. Det lyftes också fram i den debatt vi hade när det gäller budgeten. Det måste kopplas till verksamheten.
Fru talman! Först ska vi skapa möjligheter för personalen att utbilda sig. Det behöver inte ta så väldigt lång tid. Man behöver inte göra förändringar i en avlägsen framtid, utan de skulle faktiskt kunna göras om bara om några år. Jag säger som jag gör i alla andra fall, t.ex. när det gäller polisen: Visst önskar vi mer resurser. Men man gör en fördelning av de pengar man har. Nu har vi avsatt ett större anslag inom rättsväsendet. Vi har försökt att lyfta fram polisens problem. Visst står kriminalvården på tur. Jag håller med. Man behöver ett ökat anslag där också. Men just denna gång gjorde vi den här bedömningen. Det vet ni mycket väl. Vi behöver inte ha en budgetdebatt.
Fru talman! Jag konstaterar att Kia Andreasson är oerhört bekymrad över att de intagna på häktena inte har möjlighet att betala sina räkningar. Det är naturligtvis lovvärt att man sköter sådana viktiga företeelser även när man sitter häktad eller i fängelse. Fru talman! Vad som bekymrar mig betydlig mer är att så många i dag sitter på häkte som inte skulle sitta på häkte. Det gäller de s.k. verkställighetsfallen. Det bottnar till största delen i att det inte finns platser ute på anstalterna för dessa människor. Min fråga till Kia Andreasson är om hon anser att vi behöver fler anstaltsplatser. Följdfrågan blir om Kia Andreasson i budgetförhandlingarna med regeringen har försökt, och misslyckats med, att få besked om att det ska bli fler platser.
Fru talman! En ny anstalt finns på önskelistan. Utskottet har fått en föredragning av Bertel Österdahl om hur denna anstalt kan utformas. Det är ett projekt som Miljöpartiet stöder. Det är på planeringsstadiet, men när dagen för att genomföra projektet kommer ska vi kämpa allt vad vi kan för att få pengar till det.
Fru talman! Det är lovvärt. Jag tillhör dem som av många skäl hoppas att Miljöpartiet inte tillhör regeringsunderlaget efter höstens val, men i denna fråga hade det kanske varit bra att ha Kia som lobbyist i förhandlingarna. Det var en högaktuell fråga, och det krävdes bara en signal om att man skulle sätta i gång och projektera. Inte ens den signalen har kommit. Jag kan inte låta bli att kommentera resonemanget om det behövs resurser eller ej och om signalerna. Kia säger att det inte bara är pengar som behövs. Hon vill ha mer utbildning för de anställda. Hon vill ha högskoleutbildningar, och hon vill ha kvalificerade yrkesinsatser från andra yrkesgrupper. Så lyfter hon fram Österåker som någonting som borde ha fått finnas kvar. Allt detta, Kia Andreasson, handlar faktiskt om resurser. Det kostar pengar. Jag delar Kia Andreassons uppfattning att vi behöver mer av detta, men jag menar att man inte bara kan skriva upp det på önskelistan. Man måste driva frågorna och se till att få igenom det.

Fru talman! Frågor som gäller rättsväsendet får numera stort utrymme i medierna. Det är bra att viktiga samhällsfrågor tar plats i den offentliga debatten, även om vinklingarna kan vara ensidiga. Ofta handlar reportagen om grov brottslighet, brister hos polisen och otillräckliga utredningsresurser. Vi nås också av rapporter om bråk i fängelser. Vi hör om brist på häktesplatser och om överbeläggningar. Vi hör om ett utbrett narkotikamissbruk på landets anstalter. Vi hör om hur dåligt förberedda interner är på livet efter fängelsetiden. De bilder vi får är inte osanna, även om det också finns andra mer positiva exempel från kriminalvården. Men dessa negativa bilder visar en verklighet som måste förändras. Det är inte acceptabelt att unga intagna blir fast i narkotikamissbruk i våra fängelser. Det är inte acceptabelt att unga intagna skolas i brott på våra fängelser. Målet är att intagna ska rehabiliteras och att de ska vara redo för ett liv utan kriminalitet när de muckar från fängelset. Det ska vi jobba för. Svensk kriminalvård håller hög kvalitet, men det finns som sagt brister. Under 1990-talet fick kriminalvården som all annan offentlig verksamhet spara pengar. Under de senaste åren har effekterna av det blivit tydliga. Personalen på våra fängelser har satts på hårda prov. Samtidigt med rationaliseringarna har sammansättningen av gruppen interner förändrats. Frivården, fotbojan och andra påföljder har gjort att de korttidsdömda, som tidigare fanns i fängelserna, nu är färre. Andelen tyngre kriminella, långtidsdömda, missbrukare och psykiskt sjuka i fängelserna har ökat. Detta påverkar självklart miljön. Det blir hårdare för internerna, och det ställer stora krav på de anställda. Utvecklingen på flera viktiga områden, t.ex. vad gäller kompetensutveckling för personalen, verksamheten med brotts och missbruksrelaterade program och narkotikabekämpningen, stagnerade under några år. Nu har kriminalvården fått ett ekonomiskt tillskott, och utfästelser har givits om ytterligare resursförstärkningar. Det ger möjligheter att fortsätta att utveckla verksamheten. Man kan ge personalen möjligheter till kompetensutveckling, utveckla programverksamheten, jobba målmedvetet med narkotikabekämpning, ge interner möjlighet till vardagsträning och möjliggöra för interner att utbilda sig och arbetsträna. Behovet av att ytterligare differentiera när det gäller de intagna - av att skilja t.ex. på de särskilt motiverade och de särskilt svårhanterliga - har också blivit tydligare. Detta gör att kriminalvården måste utreda förutsättningarna för en ökning av antalet platser både på häkten och i anstalter. Den stora utmaningen nu är att med full kraft fortsätta det positiva utvecklingsarbetet. Fru talman! De motioner som behandlas i detta betänkande innehåller många förslag på kriminalvårdens område. De handlar om verkställighetsinnehållet, om häktesplatser och om påföljderna för psykiskt sjuka lagöverträdare m.m. Från utskottsmajoritetens sida föreslår vi att samtliga motioner avslås, med hänvisning till gällande regelverk och pågående utvecklings och beredningsarbete. Motionerna slår i stort sett in öppna dörrar. Att det pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom kriminalvården syns inte i oppositionens förslag. Deras motioner handlar främst om att föreslå åtgärder som redan bereds eller utredningar som redan arbetar. Jag vill ändå säga att jag tycker att det är positivt att det finns ett stort engagemang för kriminalvårdspolitik, som återspeglas i de många motionerna. Ingenting är så bra att det inte går att förbättra, och utveckling kommer ur engagemang. Dock blir jag bekymrad över en del förslag, som Moderaternas om att privatisera fängelser. Har Moderaterna funderat över hur de som vill tjäna pengar på kriminalvård kommer att agera på marknaden? Hur kommer de att agera för att få sin verksamhet så lönsam som möjligt? Kommer de som har vinstintressen i fängelsebranschen att delta i den offentliga debatten? Kommer de att vara intresserade av att få ned brottsligheten då det riskerar att minska deras lönsamhet? I USA finns en hel fängelseindustri. Är det där som Moderaterna har fått sin idé? Jag skulle vilja att ni ger exempel på vad som är så bra i den amerikanska privata kriminalvården att ni vill införa detta även här i Sverige. Jag skulle också vilja veta var gränsen går för er när det gäller privatiseringarna. Det är uppenbart att ni inte anser att den yttersta myndighetsutövningen, som det innebär att hålla människor i fängelse, behöver drivas i samhällets regi. Var går gränsen? Vad är skälet till att Moderaterna vill införa privata fängelser? Finns det något annat skäl än att ni tror att det ska bli billigare för staten? Eller har man tänkt sig att internernas valfrihet ska öka? Moderata inlägg i den offentliga debatten är också svårsmälta, och jag kan inte se att de för frågorna framåt. Då tänker jag exempelvis på den simpla retoriken om fler poliser och strängare straff. Vi vet att fler poliser och strängare straff inte är lösningen när det gäller brottsbekämpningen. Visst behöver vi fler poliser och en effektivare kriminalvård, men det räcker inte, och det utgår jag från att även moderater är medvetna om. Fru talman! Det övergripande målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka tryggheten. För att åstadkomma det handlar det om att skapa ett samhälle som förebygger brott, ett samhälle som är jämlikt där alla människor får plats och kan känna trygghet. Det handlar om att ha bra förskolor och skolor för alla barn. Det handlar om att ha vård och omsorg som kommer alla till del efter behov och inte efter hur mycket pengar man har i den egna plånboken. Det handlar om att ge förutsättningar för ett rikt föreningsliv. Det handlar också om att samhället har tydliga regler och markerar mot dem som begår brott. Kriminalvården ska verkställa straff och rehabilitera dem som begått brott och dömts. Och tiden på fängelset är för den dömde ett straff, men det är samtidigt en möjlighet. Det är en möjlighet att bryta med ett kriminellt liv. Den möjligheten måste tas till vara. För att lyckas med att bryta en destruktiv livsstil behövs stöd från omgivningen. Det kan handla om missbruksbehandling. Det kan handla om att bättra på gamla skolbetyg. Det kan handla om yrkesträning. Detta ska kriminalvården hjälpa till med. I rehabiliteringsarbetet handlar det inte bara om en fungerande programverksamhet och om att man får hjälp med bostad när man muckar. Det handlar om att den intagne ska bli medveten om att ett ickekriminellt liv finns inom räckhåll och att ett sådant liv blir bra mycket rikare och bättre än ett liv kantat av brott. En av de aktiva i KRIS sade en gång att "det är jobbigt att vara fängelsekund, att hålla den kriminella karriären igång. Men att man fortsätter att begå brott beror på att man tror att det är det enda man duger till. Man klarar inget annat. Det är det enda område där man har en identitet." En bra rehabilitering ska visa på andra möjligheter. Fru talman!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
Fru talman! Yilmaz Kerimo börjar med en strålande analys av läget. Han talar om att vi har platsbrist, att det är för mycket narkotika och att det är mycket som är oacceptabelt men att man ska jobba med det. Ja, det försöker i alla fall vi göra. Vi från oppositionen har då förslag. Då säger Yilmaz att vi slår in öppna dörrar. Det köper jag naturligtvis inte. Det är bättre, Yilmaz, att ha någonting att komma med, att ha några förslag. Det som Yilmaz räknar upp kostar faktiskt pengar. Det räcker inte med ord. Man kan inte betvinga verkligheten med önskningar och förhoppningar. Sedan tar naturligtvis Yilmaz upp ett kärt ämne, det här med att lägga ut hela eller delar av driften på entreprenad. Det förslaget vill vi gärna pröva av två skäl. Det ena är att det kanske blir billigare - vi ska inte ha en så billig kriminalvård som möjligt, men de gemensamma resurserna ska räcka till mera och kanske till en bättre kriminalvård. Sedan vet jag inte om Yilmaz satt och sov när jag höll mitt anförande, eller är det bara så att hans anförande var färdigskrivet dessförinnan. Jag sade att det är oerhört viktigt att skilja på myndighetsutövning och den andra roll som man har i fängelset. Det kanske t.o.m. blir ett bättre klimat i fängelset om de som håller på med vård och rehabilitering inte stup i kvarten måste avslå permissionsansökningar eller sätta folk i isolering. Att man skiljer på de rollerna tror jag skulle göra att det skulle bli bättre i fängelset. Sedan hemfaller Yilmaz åt det vanliga tricket från vänsterkanten, att man ska gå över ån efter vatten, alltså över Atlanten till USA. Det vore kanske bättre om Yilmaz åkte över till det stora föregångslandet Storbritannien och tittade på Tony Blairs försök. Han har tydligen inga betänkligheter när det gäller att lägga ut kriminalvården på entreprenad. Såvitt jag vet står han högt i kurs, i alla fall hos Yilmaz partiledare. Men jag har en fråga: När får vi nya platser?
Fru talman! Först och främst är det typiskt att Jeppe Johnsson bara ser det som är negativt i kriminalvårdspolitiken och kriminalvården. Det är som alltid. Men som jag sade i mitt anförande finns det brister, men vi har en bra kriminalvårdspolitik i vårt land, och den ska vi utveckla. Vad gäller platserna vet jag inte om Jeppe Johnsson har läst eller om han bara har förbigått att vi ska ha 200 plus 30 nya platser till 2003. Varför så bråttom med allt? Sedan sade Jeppe Johnsson mycket annat. Det finns ett brett utvecklingsarbete. Det pågår redan en översyn. Därför sade jag att man inte ska slå in öppna dörrar.
Fru talman! Yilmaz Kerimo talar om 200 och 30 nya platser inom befintlig kriminalvård. Men vi måste faktiskt se lite längre fram, även om dessa platser i och för sig behövs redan i dag. Det behövs 400 platser i dag, enligt SEKO, de kriminalanställdas fackförbund. Vi behöver dem alltså redan i dag. Sedan tar det lite tid att bygga ett fängelse. Därför borde man rimligen ha kommit till skott redan nu. Jag ska upprepa en annan fråga som behandlas lite mer ingående i dagens betänkande. Det är frågan om de utvisningsdömdas hemresa. Jag upprepar frågan, som jag ställde i mitt anförande: Varför vill Yilmaz Kerimo och Socialdemokraterna inte ändra dagens bestämmelser, så att det blir möjligt att sätta undan pengar som den dömde tjänar in under fängelsetiden? Det här är ju inte en så stor fråga som den om platser och resurser, utan det här är någonting som vi skulle kunna begära att man rättar till i utskottet, om Yilmaz tycker att det är rätt och riktigt. Eller tycker Yilmaz fortfarande att det är rätt att man ska kunna få avlöning varje dag för det arbete som man utför i fängelset och att man sedan inte har rätt att röra pengarna utan att det allmänna också ska betala hemresan?
Fru talman! Det första gällde de 200 nya platserna. Dessa ska som sagt finnas tillgängliga till 2003, dvs. inom kort. Det andra gällde nya fängelser. Både Jeppe Johnsson och jag sitter i Kriminalvårdsstyrelsen, och Jeppe Johnsson vet att vi har en som jobbar enbart med den frågan för att ta fram förslagsunderlag så att man kan fatta beslut om ett eventuellt nytt fängelse. Det arbetet är alltså på gång. Vi får avvakta och se vad vi kommer fram till. Men behov finns. För närvarande kan man i alla fall skaffa 200 nya anstaltsplatser och 30 häktesplatser, och frågan om nya fängelser har vi en som jobbar med. Det får vi vänta med. Vad gäller detta med att betala hemresan håller jag med om att de borde betala den. Men samtidigt måste man tänka på att de för det första inte tjänar mycket pengar när de jobbar. För det andra får vi behålla 10 % av deras pengar i kriminalvården för deras fritid - kläder, cigaretter osv. För att vi ska kunna ta dessa pengar till resan måste vi ha deras samtycke. Det är som med alla andra människor. Sedan jobbar vi också för att de flesta som ska utvisas ska avtjäna sitt fängelsestraff i sitt hemland. När det har genomförts är det här inte mycket att bråka om.
Fru talman! Jag har en annan fråga till Yilmaz. Det är många som avtjänar sitt straff inom frivården. Vad har man gjort sedan BRÅ:s rapport kom om situationen just inom frivården, mer än att föra över stora grupper av straffade som ska få sin behandling och sin rehabilitering där? Yilmaz sade också att kriminalvården nu hade fått ett ekonomiskt tillskott. Jag undrar: Var finns detta tillskott? Sedan skulle jag vilja ställa en fråga när det gäller vikten av individuella planer, som jag tog upp i mitt anförande. Tycker Yilmaz att detta är viktigt i rehabiliteringen? Jag vill också påpeka en sak apropå det brottsförebyggande arbetet och hur viktigt detta är. Alla de människor som, kanske av sociala skäl, hamnar i kriminalvården och får sitt straff måste ju ha möjligheter att rehabilitera sig och komma tillbaka i samhället. Det är väl en viktig brottsförebyggande åtgärd. Vi måste satsa mycket på rehabilitering, och de satsningarna ser inte jag.